Herr talman! Först vill jag säga, fru Söder, att jag undanber mig den typ av insinuationer som talet om ”regimer som står herr Svensson nära” innebär. Man får faktiskt lov att precisera på vilket sätt de regimerna skulle stå mig nära, jämfört med det lands regim i vilket jag är medborgare. Jag har alltså konstaterat att till skillnad från de uttalanden som gjorts rörande andra regimers övergrepp —- i de flesta fall i och för sig helt berättigade uttalanden — har något motsvarande inte gjorts när det gäller Iran. Och det är märkligt därför att just Iran hör till den rätt begränsade grupp av nationer där övergreppen sker en masse och där de är speciellt svåra. Man är alltså mer flitig med att uttala sig om övergrepp som är av mindre kvalificerad natur än de som sker i Iran. Man kommer då med påståenden om att det inte alltid är bra och ändamålsenligt att uttala sig offentligt därför att man inte kan få en bred uppslutning kring uttalandena. Nåväl, men det finns faktiskt tillfällen då Sverige har om inte gått i spetsen så i varje fall varit rätt tidigt ute, och där detta har haft en viss verkan även om uttalandena inte just då — jag tänker t.ex. på Vietnam — vunnit allmän anslutning. Så tesen om detta håller inte. Jag skulle återigen vilja ställa frågan: Är man mån om att försvara de mänskliga frioch rättigheterna, varför låter man det då introduceras —- för någonstans måste ju tanken komma ifrån — en helt ändrad praxis när det gäller en del av de studenter som framför allt på grund av den massiva politiska förföljelsen i Iran har kommit hit? Varför försvårar man för dem? Vilka förbindelser — skulle jag också vilja fråga — har de svenska myndigheterna haft i det här fallet med de iranska myndigheterna, för det är ju en önskesituation för Savak, schahens hemliga polis, med dessa utvisningar som nu förbereds. Och det finns paralleller till denna skärpta attityd som vi kan iaktta i Västtyskland, vars socialdemokratiska regering är mycket mån om att av handelspolitiska skäl hålla sig väl med schahen.
Herr talman! Det faktum att jag här redovisar det som sades till den iranska regeringen i förra veckan är ju, herr Svensson i Malmö, ett offentliggörande av vår inställning i de här frågorna. När det gäller de iranska studenterna vill jag upprepa att deras situation fortfarande är under prövning.
Herr talman! Ja, fru Söder, det är utomordentligt intressant att i förra veckan, alltså en tid efter det att den här frågan aktualiserades och ställdes här i riksdagen, fann regeringen tydligen en anledning att internt till den iranska regimen framföra vissa betänkligheter — jag vet inte vilka och hur de framfördes, men man gjorde i varje fall någon form av framställning. Samtidigt går man alltså den iranska regimen till handa genom att introducera en skärpt praxis i villkoren för förföljda studenter att vistas och studera i Sverige. Det där går inte ihop! Varför har man inte tidigare uppmärksammat denna fråga och tagit något initiativ? Det har dock varit väl känt länge vad som pågått i Iran. Det är en mångårig förtrycksregim av synnerligen kvalificerad natur. Det har ju annars inte funnits några hämningar när det gällt att gå ut och kritisera övergrepp i olika länder, kritik som vi är fullt överens om är helt berättigad och som vi inom vpk i långa stycken har instämt i.

Herr talman! Herr Lövenborg har i en interpellation ställt denna fråga till mig: Har regeringen uppmärksammat den plan för en export av apartheidregimen från södra Afrika till Bolivia som inleddes i mars i år, och strider inte denna export mot de resolutioner som antagits och den verksamhet som sedan åtskilliga år bedrivs inom FN:s ram för att isolera och eliminera Sydafrikas apartheidregim? Regeringen har haft uppmärksamheten riktad på de uppgifter som under de senaste månaderna förekommit om planer på en organiserad folkförflyttning från södra Afrika till Latinamerika, särskilt Bolivia. De fakta som regeringen inhämtat ger följande bild av dagsläget. Många latinamerikanska länder, däribland Bolivia, är intresserade av att öka sin befolkning genom invandring. Sålunda utfärdades år 1976 i Bolivia en immigrationslag som syftar till att stimulera invandringen av bl.a. kvalificerade jordbrukare. Det är riktigt att den bolivianska regeringen uttryckt intresse för att ta emot ett antal invandrare från södra Afrika. Företrädare för den bolivianska regeringen har emellertid framhållit att det ingalunda skulle röra sig om invandring av den omfattning som herr Lövenborg angivit. Det bör anmärkas att tankarna på att låta vita från södra Afrika invandra till Bolivia har väckt kritik även inom Bolivia. Vi har inte kunnat få fram några belägg för att en organiserad folkförflyttning från södra Afrika till Bolivia skulle ha inletts och saknar därför anledning att ta ställning till om eventuella sådana projekt skulle strida mot de av Förenta nationerna antagna principerna i Sydafrikafrågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesminister Söder för svaret på min interpellation. Jag måste dock säga att svaret gör mig något besviken. Det är undanglidande och ger ingen klarhet beträffande regeringens principiella syn, om uppgifterna i min interpellation skulle vara riktiga. I svaret redovisas en dementi från företrädare för den bolivianska regeringen, men det är ju inte särskilt betryggande. Den regimen är djupt inblandad och kan inte gärna ha något intresse av att rikta uppmärksamheten på en sådan planerad export av apartheid från Sydafrika. Det är, herr talman, åtskilligt som tyder på att uppgifterna om att man planerar en nykolonial lösning i södra Afrika genom export av vita rasister till Bolivia i Latinamerika är riktiga. Enligt mycket bestämda uppgifter finns det en plan som redan har börjat fungera för evakuering av vita från såväl den brittiska kolonin Sydrhodesia som Namibia och själva Sydafrika. Flygtransporterna från Sydrhodesia har redan inletts. Den bolivianska regimen är en järnhård fascistisk diktatur, en produkt av USA-imperialismens öppna eller maskerade verksamhet i Latinamerika. Mellan 60 och 70 96 av Bolivias befolkning är indianer. General Hugo Banzer har för avsikt att i Bolivia installera vita kolonialister som föredrar att emigrera framför att tillsammans med de färgade leva i demokrati och jämlikhet. 1976 vidtog den bolivianska regeringen vissa lagliga åtgärder som förberedelse. Det året infördes via dekret den s.k. immigrationslagen, som myndigheterna betecknar som ”ett instrument för den nya befolkningspolitik som landet skall följa”. Biträdande immigrationssekreteraren Guido Strauss Ivanovis har officiellt deklarerat inför pressen att arbetsprogrammet för 1977 har som målsättning att ”i första hand öka inträdet i landet av starka och betydande grupper av vita immigranter av tyskt och holländskt ursprung, speciellt de som kommer från Namibia, Rhodesia och Sydafrika i avsikt att kolonisera vidsträckta områden av det nationella territoriet”. Citaten är hämtade ur den katolska dagstidningen Presencia i La Paz, Bolivia, den 9 januari 1977. Nu är också västtyskt kapital inblandat i detta projekt, som enligt uppgifter som kommit mig till handa skulle röra sig om en folkförflyttning på upp till 150 000 människor. Bolivia får som hjälp en västtysk kredit på 150 miljoner dollar — och dessutom bistånd av internationella organ. Dit hör ICEM, som har säte i Genéve och formellt står under Förenta nationerna. ICEM beskrivs i invandrarverkets tidning Ny i Sverige nr 5 som ”i första hand en transportorganisation, som hjälpt till att frakta över 2 miljoner immigranter och ge dem första hjälp”. Är den uppgiften om ICEM:s roll riktig är det inte mindre uppseendeväckande. Av de uppgifter från bolivianskt håll som jag tidigare citerat framgår att Bolivia förbereder sig på att ta emot ett betydande antal människor från just de länder som nämns i min interpellation. Det är möjligt att man kommer att försöka kamouflera det som en humanitär åtgärd. Det är i så fall en humanism som är snarlik den som utvecklades när 300 000 portugiser flyttades från Angola till Portugal — en förflyttning som USA beredvilligt organiserade under sensommaren och hösten 1976. Först skrämde man upp portugiserna med att de skulle bli massakrerade av de färgade när dessa kom till makten, sedan erbjöd man dem transport till Portugal. På så vis lyckades man avhända det nya Angola betydande och nödvändig arbetskraft samtidigt som man förstärkte den reaktionära vågen i Portugal. Den massevakuering som nu planeras är ingen humanitär aktion, eftersom de förflyttades trygghet på intet sätt garanteras. De flyttas till ett land där över 60 96 av befolkningen är indianer och det förutsätts att de förflyttade skall ta deras land ifrån dem. Är det någon som tror att indianerna i Bolivia godvilligt kommer att finna sig i detta? De exporterade rasisternas trygghet kommer bara temporärt att kunna garanteras med vapen i hand. Det förefaller klart. När det gäller Sydrhodesia står det klart att den brittiska regeringen har ett intresse av att bli kvitt problemet med sin trilskande koloni. Man ser att rasistregimerna är på väg att braka ihop och vill bädda för en ny kolonialism, som innebär att de färgade får möjlighet att ta hand om regeringsmakten — bara andra, smidigare rasister och kolonialister får ta hand om ekonomin. Mot den bakgrunden är det förståeligt att multinationellt kapital har intresse av att bli av med dem som inte ens kan tänka sig en nykolonial lösning och alltså står hindrande i vägen. Bolivia skall ta emot dem och de första kontingenterna har enligt uppgift redan avsänts. Också Sydafrika är i dag ett land som befinner sig i djup kris. Först kom strejkrörelsen 1972 i gruvorna i norra Namibia, som snabbt spreds till städerna i Sydafrika. Hundratusentals färgade reste sig i strejk. Det andra allvarliga kristecknet var det internationella valutasystemets sammanbrott 1973, som gjorde att guldpriset rasade. För ett land som Sydafrika, vars ekonomi i stor utsträckning vilat på guldexport, var detta ett hårt slag. Det tredje orosmomentet för Sydafrikas rasister var befrielserörelsernas framgångar i Mogambique, Guinea Bissau och Angola. Från det sistnämnda landet tvingades de sydafrikanska trupperna snöpligen att retirera, och det var en ytterligare varningssignal för rasisterna. De vita folkgrupper som i första hand är rekryteringsbasen för fotfolket har å andra sidan förstått att den sydafrikanska regeringen mest behöver dem som kanonmat i hopplösa, galna rasistiska krig. Att flytta till Bolivia kan verka mera lockande. Det är, utrikesminister Söder, alltför mycket för att det skall kunna nonchaleras som talar för att det förbereds en gigantisk export av rasism från södra Afrika till Latinamerika, i första hand Bolivia. Sverige har anledning att på ett tidigt stadium skaffa sig noggrann kännedom om detta och med kraft agera på det internationella planet, framför allt i FN. Det känns inte betryggande när fru Söder bygger sitt svar på uppgifter hämtade från företrädare för den bolivianska regeringen. Att lita på de uppgifterna är ungefär som om man satte sin lit till premiärminister Vorster i Sydafrika när han förklarar att allt är väl där.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Lövenborg att vi inte bygger våra uppgifter enbart på informationer från Bolivia. Vi har ett mycket allsidigt underlag för vårt ställningstagande. Jag skulle vilja ta upp den diskussion som herr Lövenborg förde om en stor folkomflyttning från södra Afrika till Bolivia. Jag kan varken bestrida eller verifiera existensen av planer på en folkförflyttning från södra Afrika till Bolivia. Som jag sade i mitt svar är vi medvetna om den bolivianska regeringens intresse att ta emot invandrare från södra Afrika, och det är naturligtvis fullt möjligt att det i Bolivia kan finnas mer eller mindre konkreta planer på att i stor skala ta emot invandrare från Namibia, Zimbabwe och Sydafrika. Svårigheten är att vi inte vet mer om eventuella sådana planer och projekt än vad vi läst i den internationella pressen, där uppgifterna varierar åtskilligt. Den bolivianska regeringen har naturligtvis inte offentliggjort några sådana planer. Inga projekt har heller framlagts inom någon internationell organisation. På detta underlag har det varit svårt att göra någon kommentar beträffande planerna. Däremot vet vi att ingen organiserad utvandring eller ens någon påtaglig ökning av antalet emigranter har noterats i Sydafrika och Namibia. I fråga om Sydafrika gäller att antalet invandrare alltjämt avsevärt överstiger antalet utvandrare. Bland Zimbabwes ca 270 000 vita invånare har däremot en markant ökning av utvandringen ägt rum under de senaste två åren. Vissa utvandrare — som lämnar Zimbabwe på individuell basis och inte i organiserad form — söker sig enligt de uppgifter vi har fått huvudsakligen till Storbritannien och Sydafrika. Det finns i varje fall i dag inget som tyder på att en folkomflyttning från södra Afrika till Bolivia skulle ha påbörjats. Som jag nämnde har inga projekt eller ärenden med detta syfte tagits upp i någon av de internationella organisationer som herr Lövenborg här har nämnt. Enligt våra uppgifter har exempelvis FN inte på något sätt varit inblandat. Saken har heller inte aktualiserats med FN:s flyktingkommissarie eller med Internationella röda korset. Inga framställningar har gjorts hos den intereuropeiska migrationskommittén, ICEM, som herr Lövenborg nämnde, om förflyttningar av personer från södra Afrika till Bolivia. Någon sådan fråga är följaktligen inte föremål för behandling inom ICEM. Jag vill understryka att vi följer detta ärende med mycket stor uppmärksamhet. Skulle det visa sig att ryktena om en organiserad folk omflyttning är riktiga, kommer vi naturligtvis att agera på detta område. Vi vill från svensk sida verkligen inte stödja utan tvärtom motverka en uppbyggnad av en ny apartheidregim, var denna än skulle komma att äga rum. När det gäller det påstådda deltagandet från västtysk sida i finansieringen av projektet vill jag säga att vi efter bästa förmåga har undersökt hur det ligger till med det.

Dessa planer är okända i Bonn. De skulle naturligtvis också stå i strid med den Sydafrikapolitik som de företräder.

Herr talman! Att den västtyska regeringen dementerar uppgifterna är kanske inte alltför förvånande, fru Söder. Jag förstår att det är svårt att få fram material, men det finns ju källor att ösa ur utanför de officiella och utanför den internationella pressen, som inte alltid ägnar sådana här frågor den uppmärksamhet som de egentligen förtjänar. Jag framställde min interpellation med anledning av uppgifter som jag hade fått från bolivianska flyktingar i Sverige, vilka jag förutsätter mycket noga följer utvecklingen i sitt hemland. Den bolivianska fredskommitténs svenska sektion har f.ö. också gjort ett uttalande som innehåller en rad uppgifter som bekräftar våra farhågor och som i varje fall visar att det är mycket angeläget att man från svensk sida följer utvecklingen och försöker få fram sanningen. Bolivianerna skriver i sitt uttalande bl.a. så här: ”Omplanteringen av 150 tusen kolonister innebär i själva verket upprättandet av en mäktig nykolonial, rasistisk och fascistisk enklav i hjärtat av den latinamerikanska kontinenten. För ett land som vårt, med mindre än fem miljoner invånare, som till största delen består av bönder och aimaras — som också är färgade enligt rasisterna — skulle ekonomiska, sociala, kulturella och politiska sammanstötningar få katastrofala konsekvenser. De nya kolonisatörerna skulle komma dit för att upprepa den tragiska cykel som deras föregångare i Afrika åstadkom. Med de rikedomar som de tagit från de afrikanska folken och med hjälp av sina internationella beskyddare kommer det inte att dröja förrän de har byggt upp ett ekonomiskt imperium, som skulle förvandla den utarmade inhemska befolkningen till ett flöde av billig arbetskraft som ger lättförtjänta vinster. Alla föregående levnadsförhållanden visar att inte något folk förbättrar sina levnadsoch arbetsförhållanden med denna typ av kolonister. Kolonialismens historia är tvärtom fylld av fattigdom, exploatering och förtryck av de infödda massorna. Och samma sak skulle ske i Bolivia. Inom kort skulle vi ha en ny version av apartheid installerad på andra sidan av Oceanen och ännu ett folk som förolämpas av den rasistiska dominansen.” Dessa bolivianska flyktingar skriver vidare i sitt uttalande. ”Som man vet har varje rhodesisk eller sydafrikansk kolonist en militär utbildning, ägnad speciellt åt att förtrycka de folk som lyder under dem. General Banzer, som är fascist och av germanskt ursprung, skulle säkert ha tusentals effektiva soldater i dem, beredda att försvara hans diktatur. Men det bolivianska folket som kämpar för att befria sig från fascismen skulle i dem ha en potentiell krigshärd emot sig. --- Och vi höjer våra röster i varning till hela mänskligheten för att den måtte hjälpa oss förhindra att detta monstruösa brott mot det bolivianska folket begås. Vårt folk har ingen frihet att självt uttrycka sin opposition mot general Banzers planer. Enbart bolivianer kommer inte att kunna hejda fördärvbringande antinationella planer. Enbart en omfattande solidaritetsrörelse av internationell räckvidd skulle kunna rädda vårt fädernesland från den tragedi som hotar det. Därför vädjar vi till Förenta Nationerna, till de demokratiska regeringarna, till politiska, fackliga, kulturella och religiösa föreningar, till alla personer med demokratiskt sinne och frisinnade åsikter, till alla dem som ej vill veta av rasism och uttalar sig för nationernas verkliga oberoende, för att dessa med sina omedelbara aktioner måtte förhindra att den i Afrika döende kolonialismen får nytt liv i Latinamerika. Den avkolonialisering för vilken folken kämpar blir aldrig verklighet om den bara byter kontinent i smyg. Man måste av den federala tyska republikens regering, av den internationella kommissionen för folkförflyttningar i Europa och alla agenturer, som är inblandade i denna fråga, kräva att de upphör med alla förhandlingar med general Banzer. Ursprungsländerna har det moraliska ansvaret att mottaga de kolonister som vill lämna Rhodesia, Namibia och Sydafrika. De kan ta emot dem på sina egna territorier, men de har inte rätt att ålägga länder i tredje hand att dessa ska ta emot den koloniala lasten och på egen bekostnad lösa de problem som den imperialistiska politiken har skapat.” För dessa bolivianska flyktingar är detta alltså en hotande realitet.

Herr talman! Ekonomiska och tekniska förändringar som på senare år har skett i samhället har på ett avgörande sätt förändrat familjens roll. Medan reformer av skilda slag gett människorna större ekonomisk trygghet, har familjens roll och sammansättning förändrats på ett sätt som i många fall betytt att den naturliga gemenskapen i familjen familjemedlemmar emellan har försvunnit. Detta framgår inte minst av en nyligen offentliggjord forskningsrapport från socialstyrelsen, som visar att kontakten mellan barn och föräldrar är skrämmande liten i många familjer. Jag citerar: ”Över hälften av familjerna i Storstockholmsområdet hjälper aldrig sina barn med skoluppgifter, en femtedel läser aldrig en saga, en knapp tredjedel går aldrig på bio eller teater med barnen. Ca 30 000 föräldrar i Storstockholmsområdet gör över huvud taget aldrig någonting tillsammans med sina barn!” För inte så länge sedan fanns det en naturlig arbetsgemenskap i de flesta familjer, där barnen kunde utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Alla hade en naturlig funktion att fylla. Så är det inte längre. Familjelivet och barnens liv har i allt högre grad isolerats från samhället i övrigt. Till detta har bidragit en snabb utbyggnad av stora, ensidigt planerade bostadsområden, där bristen på kontakter människor emellan är ett kännetecken på den sociala situationen. Familjen är i dag en liten och utsatt enhet. Särskilt de ensamstående föräldrarna möter ofta svårigheter. Familjens ansvar för barnen kräver i allt högre grad samhällets kompletterande stöd. Det tillhör samhällets ansvar att vid planering för goda miljöer och ett arbetsliv som tar hänsyn till barnfamiljernas situation skapa förutsättningar för goda villkor för barnen. Samhället måste samtidigt mera direkt komplettera familjernas omsorg för barnen. Det kan ske genom en bra barnomsorg, som planeras för barnens stimulans och inte bara för att tillgodose den vuxnes behov = Nr 133 av barntillsyn. Vidare kan det ske genom en utbyggnad av föräldraför Tisdagen den säkringen som ger småbarnsföräldrarna valfrihet att själva välja den form 17 maj 1977 av ledighet som bäst passar familjen. De tre första åren i ett barns liv anses som grundläggande för barnets utveckling. Därför är det särskilt angeläget att då ge alla barn den sti — en, m.m. mulans och trygghet som är nödvändig för en harmonisk utveckling. Det kan ske i hemmet eller i en väl utvecklad barnomsorg. Den största betydelsen för barnets utveckling under de första åren har dock möjligheterna till en omfattande föräldrakontakt. Det är därför angeläget att på alla sätt underlätta för föräldrarna att umgås med sina barn. Ett viktigt led i familjepolitiken är att i en utbyggd föräldrautbildning ge föräldrarna samhällets stöd för att öka kunskaperna om barnens behov och utveckling och ge dem större trygghet och säkerhet i relation till barnet. Trots förkortade arbetstider har långa arbetsresor för många föräldrar förlängt den tid de är borta från hemmet. Att vara borta från hemmet elva timmar varje arbetsdygn är ingenting ovanligt för en förälder i ett storstadsområde. Det är ett stort problem i dag att föräldrarna inte i större utsträckning hinner eller orkar vara tillsammans med sina barn. Därför är det viktigt att arbetslivets villkor ändras, så att det blir möjligt att förena förvärvsarbete med föräldraskap utan att barnen behöver komma i kläm. Inom familjepolitiken görs f.n. betydande insatser för att förbättra barnfamiljernas situation. Från den 1 januari 1977 har barnomsorgen blivit en lagfäst kommunal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en utbyggnad av daghem och fritidshem. Driftbidraget till nytillskott av daghem och fritidshem har höjts, det statliga stödet till kommunal barnomsorg kommer att för nästa budgetår öka med 610,5 milj.kr. och ett särskilt statsbidrag införs från den 1 juli 1977 för kommunernas hemspråksträning. Barnbidraget föreslås höjt från 1800 kr. till 2100 kr. per barn och år från den 1 juli 1977. Förslag har lagts fram om ökad utbildning av förskollärare och frågan om ökad personaltäthet och gruppstorlek i förskolan kommer att prövas. Föräldraförsäkringen som infördes 1974 har efter hand byggts ut och förbättrats. Försäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i samband med barns födelse och sjukdom. Föräldrapenning utgår med en garantinivå av 25 kr. per dag under sju månader i anslutning till barns födelse. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 926 av inkomsten. Förälder som för vård av barn minskar sitt förvärvsarbete med hälften har rätt till halv föräldrapenning. Föräldrapenningen är ATP-grundande. Förvärvsarbetande förälder som behöver stanna hemma i samband med bl.a. barnets eller den ordinarie vårdarens sjukdom eller annat barns födelse har rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn.

Betänkandet remissbehandlades. Den förra regeringen tillkallade därefter en särskild arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett alternativ till familjestödsutredningens betänkande. Arbetsgruppen utarbetade i maj 1976 en rapport, Ds S 1976:5, Ökade möjligheter till föräldraledighet inom föräldraförsäkringen. Även den rapporten remissbehandlades. Med hänsyn till att utredningsarbetet pågått under lång tid har regeringen funnit det angeläget att redan fr.o.m. den 1 januari 1978 förverkliga utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Trots det begränsade ekonomiska utrymme som står till förfogande för ytterligare reformer inom familjepolitiken framläggs i propositionen omfattande förbättringar inom föräldraförsäkringen. Med hänsyn till den vikt regeringen tillmäter barnfamiljernas arbetssituation framläggs även ett förslag om lagstadgad rätt till föräldraledighet. Förslaget innebär först och främst att garantinivån höjs från 25 till 32 kr. per dag. Vidare införs rätt till föräldrapenning för ytterligare två månader. Av den sammanlagda ersättningstiden om nio månader skall tre månader kunna tas ut fram t.o.m. barnets första skolår i enlighet med föräldrarnas önskan i form av särskild föräldrapenning. Den särskilda föräldrapenningen skall kunna utgå som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning. Föräldrarna får lagfäst rätt till ledighet under den tid föräldrapenningen utgår. Föräldrapenningen i samband med adoptivbarns ankomst förbättras. Rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn införs även vid första barnets födelse. Samtliga regler föreslås träda i kraft den 1 januari 1978 och gälla för barn födda fr.o.m. detta datum. Särskilda övergångsregler skall gälla för barn födda under åren 1971-1977. Reformen beräknas kosta ca 500 milj.kr. för helt år. Dessa förslag utgör det första steget i den av regeringen planerade utbyggnaden av föräldraförsäkringen, rätten till ledighet och vårdnadsbidrag. Det andra steget avses läggas fram till hösten och omfatta en fristående rätt för småbarnsföräldrar till föräldraledighet från anställningen. Vid utformandet av det tredje steget med en samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen skall beaktas det betänkande om erfarenheterna av föräldraförsäkringen som familjestödsutredningen avser att presentera. Jag skall nu något närmare redogöra för de förslag som behandlats i propositionen och i utskottets betänkande. De förslag om utvidgad föräldrapenning som nu läggs fram i propositionen syftar till att ge småbarnsföräldrarna bättre tid att umgås med sina barn under de perioder föräldrarna anser vara mest värdefulla. Genom förslaget kan exempelvis tiderna för daghemsvistelse nedbringas. Samtidigt ges förutsättningar för en bättre kontakt mellan föräldrarna och samhällets barnomsorg. Föräldrarna har, som jag tidigare nämnt, f. n. rätt till föräldrapenning under sju månader i samband med barns födelse. De har även rätt till ett visst antal dagar, bl.a. i samband med barnets eller den ordinarie vårdarens sjukdom och vid annat barns födelse. I propositionen föreslås förlängning av föräldraförsäkringen med två månader. Dessa två månader av särskild föräldrapenning skall kunna tas ut som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning fram t.o.m. barnets första skolår. Den särskilda föräldrapenningen karakteriseras således i hög grad av flexibilitet med stor valfrihet för föräldrarna. För att få särskild föräldrapenning krävs att föräldrarna vårdar barnet under den tid föräldrapenningen utgår. I övrigt finns inte några inskränkningar i rätten till denna föräldrapenning. För att öka flexibiliteten i den nuvarande föräldraförsäkringen föreslås i propositionen att även den sjunde månaden kan tas ut som särskild föräldrapenning. Detta innebär förbättrade förmåner under den sjunde månaden. Det innebär också att de föräldrar som så önskar inte behöver utnyttja den sjunde månaden inom 270 dagar utan kan använda även denna månad när de helst vill under tiden fram till den dag barnet fyller åtta år. Den särskilda föräldrapenningen kan föräldrarna således ta ut som tre månaders hel föräldrapenning, sex månaders halv föräldrapenning, tolv månaders fjärdedels föräldrapenning eller en kombination av dessa alternativ. Den särskilda föräldrapenningen skall också kunna delas upp i flera perioder. Föräldrarna får bl.a. möjlighet att efter de första sex månaderna successivt återgå till arbete genom att börja arbeta halveller trekvartstid. Alternativt kan en familj spara föräldrapenningen för att använda den vid vissa tillfällen då någon av föräldrarna behöver vara hos barnet mer än normalt. Denna familj kan t.ex. ta ut en månads heltidsledighet i samband med att barnet inskolas i daghem. En andra månad kan användas då barnet börjar i förskolan eller delas upp i olika perioder, om dagarna med föräldrapenningen för tillfällig vård av barn under något år inte skulle vara tillräckligt. Resterande månad kan utnyttjas så, att en av föräldrarna kan nedbringa arbetstiden till sex timmar i samband med barnets skolstart. En familj med en hemarbetande förälder kan spara den särskilda föräldrapenningen till dess den hemarbetande börjar ett förvärvsarbete, exempelvis på halvtid. I samband härmed kan den andre föräldern som arbetar heltid förkorta sin arbetsdag, så att föräldrarna under exempelvis fyra månader kan avlösa varandra i vården av barnet. Reformen föreslås, som jag tidigare nämnt, träda i kraft 1978 och gälla för barn födda fr.o.m. detta datum. Barn födda under åren 1971-1974 och 1975-1977 får enligt förslaget fem resp. tio dagars särskild föräldrapenning. Härigenom möjliggörs, såsom nämnts i regeringsförklaringen, också för föräldrarna till dessa barn att vara lediga i samband med barnens skolstart. De tre månaderna föreslås uppdelade mellan föräldrarna, så att varje förälder får rätt att disponera 45 dagar. Härigenom försäkras den rättsliga vårdnadshavaren alltid rätt till särskild föräldrapenning. Om någon annan fördelning av antalet dagar skulle passa föräldrarna bättre har de möjlighet att avstå från ersättningstid till förmån för den andra föräldern. En ensamstående vårdnadshavare får själv disponera hela ersättningstiden om tre månader. Möjligheten att avstå från hela eller del av ersättningstiden till den andra biologiska föräldern finns också för denna förälder. Ersättningstid kan också avstås till styveller fosterförälder under den tid dessa vårdar barnet. Rätten till särskild föräldrapenning följer alltid den rättsliga vårdnadshavaren. Detta innebär att föräldrar med gemensam vårdnad alltid är försäkrade sin rätt till särskild föräldrapenning även om de lever åtskilda. Genom en enkel skriftlig anmälan till försäkringskassan kan förälder överlåta sin ersättningstid. F. n. utgår ersättning inom föräldraförsäkringen med belopp som svarar mot den egna sjukpenningen, dock alltid lägst med garantinivån. Vidare förutsätts det inom försäkringen att föräldern avstår från förvärvsarbete under den tid föräldrapenningen utgår. Enligt förslaget i propositionen införs en delvis ny princip inom föräldraförsäkringen genom att rätten till den särskilda föräldrapenningen görs beroende av den faktiska arbetstiden. Något krav på att föräldern skall avstå från förvärvsarbete föreligger således inte. En person som har ett halvtidsarbete är berättigad till halv föräldrapenning för den del av dagen då vederbörande inte arbetar. Om denna person avstår helt från sitt förvärvsarbete utgår hel särskild föräldrapenning. Den särskilda föräldrapenningen kan därför ses dels som en kompensation för en inkomstförlust, dels som ett bidrag utöver den vanliga lönen för de personer som redan trappat ner sin arbetstid. Detta innebär att reformen omfattar alla kategorier av föräldrar — såväl heloch deltidsförvärvsarbetande som hemarbetande. Halv och fjärdedels föräldrapenning utgår då en förälder arbetar högst hälften eller tre fjärdedelar av normal arbetstid. Med normal arbetstid avses den arbetstid som tillämpas enligt det kollektivavtal som gäller för den anställde inom hans bransch eller den arbetstid som vanligen tillämpas på hans arbetsställe. lägst med belopp motsvarande garantinivån. Inom den nu gällande för — Nr 133 äldraförsäkringen har en förvärvsarbetande fader med hemmamake en Tisdagen den dast rätt till ersättning motsvarande garantinivån. För att också dessa 17 maj 1977 föräldrar skall kunna dela på vården av barnet föreslås i propositionen = att den förvärvsarbetande skall kunna ta ut halv eller fjärdedels särskild = Föräldraförsäkringföräldrapenning beräknad på egen sjukpenninggrundande inkomst. I vis — en, m.m. sa undantagsfall kan såsom f. n. den förvärvsarbetande få rätt till hel särskild föräldrapenning motsvarande egen sjukpenning. För den tredje månaden utgår enligt förslaget ersättning med belopp motsvarande garantinivån, dvs. 32 kr. per dag. Även denna ersättning kan tas ut som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning. Genom att ersättningen är begränsad har inte några villkor på helt eller halvt avstående från förvärvsarbete uppställts. En person kan således få ersättning med 32 kr. per dag även om han samtidigt arbetar trekvartstid. Ersättningen i ett sådant fall, dvs. vanligen vid minskning från åtta till sex timmar per dag, utgör då 32 kr. Detta ger kompensation för samtliga förvärvsarbetande som har en årslön upp till ca 52000 kr. Enligt propositionen skall under den tid som den särskilda föräldrapenningen utgår föräldern ha lagstadgad rätt till ledighet. Förslaget i denna del innebär en väsentlig förstärkning av föräldrarnas möjligheter att utnyttja den nya förmånen. Den lagstadgade rätten till ledighet innebär att föräldern har rätt till hel, halv eller fjärdedels ledighet vid den tidpunkt han eller hon själv önskar. Föräldrarna får genom förslaget rätt att förkorta sin arbetsdag till sex timmar under ett helt år. Genom förslaget har således ett första steg tagits för att förverkliga målet sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. I frågor som kan uppkomma i samband med att en arbetstagare vill förkorta sin arbetsdag bör i första hand överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om det inte går att lösa frågorna denna väg äger medbestämmanderättslagen tillämpning. Utskottets talesman kommer i sedvanlig ordning att gå in på de i betänkandet berörda motionerna. Jag vill emellertid, herr talman, redan nu uttrycka min tillfredsställelse med två saker. Socialdemokraterna föreslog nämligen vid riksdagens början i sin motion nr 257 en mycket begränsad rätt till ledighet för arbetstagare. Beträffande förkortad arbetsdag föreslogs i motionen endast rätt till förhandling. Jag noterar nu med tillfredsställelse att socialdemokraterna har ändrat sig och instämt i utskottets uttalande om lagfäst rätt till föräldraledighet i enlighet med förslaget i propositionen. Förutom den särskilda föräldrapenningen innehåller förslaget en utvidgad rätt för adoptivoch fosterföräldrar till föräldrapenning i samband med barnets ankomst. Den nuvarande sjuårsgränsen föreslås höjd till åtta år, och antalet dagar med föräldrapenning för åttatill tioåringar föreslås utgå under 45 dagar för samtliga barn. I den tidigare nämnda motionen nr 257 föreslog socialdemokraterna att föräldrapenning för adoptivoch fosterbarn som vid ankomsten var i åldern åtta till tio år 13 helt skulle slopas. Även i denna del kan jag nu till min glädje konstatera att socialdemokraterna anslutit sig till regeringsförslaget. I ett flertal motioner under tidigare år liksom i år har frågan väckts om faderns rätt att vara hemma även vid första barnets födelse. Det har dävid påpekats att det är av stor betydelse för faderns möjlighet att få nära kontakt med barnet att han redan från början ges tillfälle att delta i skötseln av barnet. Regeringen föreslår nu att fadern ges möjlighet att vara hemma under tolv dagar samtidigt som modern uppbär föräldrapenning i samband även med första barnets födelse. Kostnaderna för de föreslagna förbättringarna av föräldraförsäkringen beräknas till ca 500 milj.kr. för helt år när de nya reglerna har fått fullt kostnadsgenomslag. För budgetåret 1977/78 beräknas kostnadsökningen till ca 150 milj.kr., varav 25 milj.kr. skall bekostas av staten. Det är således, herr talman, ett omfattande förslag till utbyggnad av föräldraförsäkringen som kammaren nu har att ta ställning till. Förslaget vittnar om den vikt som regeringen — trots det ekonomiskt ansträngda läget — fäster vid förbättrade förhållanden för barnen och föräldrarna.

Herr talman! Familjepolitiken är en av våra viktigaste politiska frågor. Den socialdemokratiska familjepolitiken är en social familjepolitik med barnens välfärd i centrum och med jämställdheten mellan kvinnor och män som grundval för utvecklingen. Det familjepolitiska aktionsprogram som lades fast på den senaste socialdemokratiska partikongressen omfattar åtta punkter: 7. En boendemiljö som utformas efter de krav barnens trygghet och utveckling ställer. Detta är i dag det enda familjepolitiska program som ställer barnen i centrum, som främjar strävandena efter jämställdhet, som står i överensstämmelse med de stora löntagargruppernas intressen och stöds av löntagarorganisationerna. Familjepolitiken var en av de största frågorna i den senaste valrörelsen. Den proposition om familjepolitiken som den borgerliga regeringen nu lagt fram och som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 27 visar ånyo hur de borgerliga flyr sina vallöften. Under valrörelsen utlovade de borgerliga väldiga förbättringar till barnfamiljerna. Men i det borgerliga regeringsförslag som nu föreligger har de stora parollerna från valrörelsen lagts åt sidan. Det blev inte några 10 000 kr. om året i vårdnadsbidrag som centern lovade, det blev inga förmånliga skatte = Nr 133 avdrag som moderaterna lovade, det blev ingen ökad jämlikhet mellan Tisdagen den kvinnor och män som folkpartiet lovade. Här kan man verkligen säga, 17 maj 1977 att omtanken om barnens bästa fått stå tillbaka för omtanken om de — borgerliga regeringspartiernas sammanhållning i en fråga där de i verk = Föräldraförsäkringligheten är djupt splittrade. Samtidigt är det barnfamiljerna som har det — en, m.m. svårast att klara de standardsänkningar vi nu har att motse. Den föreliggande familjepolitiska propositionen är tvärs igenom en balansakt mellan helt olika uppfattningar om familjepolitikens utformning. När propositionen presenterades föranledde den också kraftiga protester från löntagarnas organisationer. När det gäller både barnomsorgen och det förslag som nu föreligger om föräldraförsäkringen har den borgerliga regeringspolitiken skapat oro och brustna förväntningar hbs barnfamiljerna. Så har de borgerliga lyckats svika både dem som lockades av de stora löftena och dem som trodde att folkpartiet åtminstone i denna fråga skulle hålla emot de konservativa krafterna. I valrörelsen lovade folkpartiet att lära centern och moderaterna vilka krav som jämställdheten mellan kvinnor och män ställer på familjepolitiken. Men när man väl satt i den borgerliga regeringen kunde inte folkpartiet hålla det löftet till barnfamiljerna. I propositionen blev det inget krav om att man skall dela den utökade tiden för samvaron med barnen lika mellan föräldrarna. Och det blev i propositionen inte mer än 4 kr. i timmen i ersättning till den förvärvsarbetande som skall ta ledigt under föräldraförsäkringens nionde månad. Herr Gustavsson söker nu att polera upp förslaget, men varje granskning visar hur ihåligt och ofullständigt det är. Vårt förslag innehåller rader av valmöjligheter för att ta ut den ökade föräldraledigheten. Regeringen tycks emellertid ha missförstått begreppet valfrihet när den kallar en ersättning på 4 kr. i timmen för en valmöjlighet för t.ex. en ensamstående förälder. I vår reform har man hela tiden en valfrihet med ersättning för inkomstbortfallet när man vill ta ut den ökade föräldraledigheten. Nu säger man här, vilket herr Gustavsson var inne på, att utgångspunkten när ersättningsreglerna fastställdes var att så många föräldrar som möjligt skall kunna tillgodogöra sig föräldraförsäkringen. Men det är precis tvärtom, t.ex. för de ensamstående föräldrar som inte kan ta ledigt för de 32 kronorna om dagen. Eller, som man säger: under den tredje ersättningsmånaden kan en förälder ta ut hel särskild föräldrapenning även vid en förkortning av arbetstiden med endast en fjärdedel. Det innebär, säger man, att en förälder kan förkorta sin arbetstid med två timmar per dag och ändå ta ut hela 32 kr. Därigenom får personer med en inkomst på upp till ca 50 000 kompensation för inkomstbortfallet. Herr Gustavsson betonade detta i sitt anförande. Men observera att det då bara blir en månad med sex i stället för åtta timmars arbete. Varje sådan månad motsvarar i vårt förslag fyra månader med ersättning för inkomstbortfallet vid sex i stället för åtta 15 timmars arbete. Utslaget på dessa fyra månader ger propositionens förslag 4 kr. i timmen. Hela vårt utbyggnadsprogram ger vid sex timmars arbete kompensation för inkomstbortfallet under 20 månader. Nu säger man också att för alla som arbetar högst tre fjärdedels tid utgår också ersättning med 32 kr. per dag under den tredje ersättningsmånaden. Detta belopp kan också delas upp i ett halvt eller ett fjärdedels belopp. Herr Gustavsson betonade detta. Observera att detta innebär 8 kr. per dag. Man kan säga: fantastiskt! Mot dessa bristfälliga borgerliga förslag står det socialdemokratiska programmet för en kraftig utbyggnad av föräldraförsäkringen. På grundval av det utredningsarbete som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen vill vi genomföra en sammanhållen reform, som innebär väsentligt ökade möjligheter till föräldraledighet genom föräldraförsäkringen. Jag kan intyga att den socialdemokratiska regeringen låg långt framme i arbetet på ett genomförande av denna viktiga reform, som skulle ge barnfamiljerna en mjukare och positivare tillvaro med mera tid för samvaro mellan föräldrar och barn. Det är sannerligen angeläget. Kravet på ett förverkligande av denna viktiga reform för vi nu fram med starkt stöd från löntagarnas organisationer. I en partimotion redan under den allmänna motionstiden i januari har vi föreslagit att en sådan reform skall genomföras etappvis med början den 1 januari 1978 och att den skall vara fullt genomförd inom en femårsperiod, dvs. fr.o.m. 1982. Reformen skall utöver föräldraförsäkringens nuvarande förmåner ge föräldrarna rätt till ersättningsberättigad ledighet, som för varje barn motsvarar fem månaders hel ledighet. Den ökade föräldraledigheten med ersättning från föräldraförsäkringen skall kunna tas ut på det sätt som bäst passar varje familj: genom hel ledighet, sex timmars arbetsdag eller på annat sätt förkortad arbetstid. Den nya rätten till föräldraledighet, som skall delas lika mellan föräldrarna, skall kunna tas ut fram till barnets första skolår. Reformen föreslås omfatta alla föräldrar: heltidsarbetande, deltidsarbetande, skiftarbetande, adoptivföräldrar och hemarbetande. Generösa övergångsregler införs vid ikraftträdandet, så att föräldrar med barn födda den 1 januari 1971 eller senare får del av reformen med en ersättningstid som är beroende av barnets ålder. Reformen skall utformas så, att alla föräldrar får lagfäst rätt till sin föräldraledighet. Under ledigheten skall utgå ersättning för inkomstbortfallet enligt samma grunder som i den nuvarande föräldraförsäkringen, och rätten till föräldrapenning överstigande garantinivån knyts till individen. Reformen föreslås finansierad i huvudsak genom arbetsgivarnas socialförsäkringsavgift på samma sätt som den nuvarande föräldraförsäkringen. I motionen föreslår vi också en höjning av grundbeloppet i föräldraförsäkringen fr.o.m. den 1 januari 1978 från 25 kr. om dagen till 35 kr. per dag. Vi krävde i partimotionen ett snabbt och sammanhållet beslut av riksdagen om hela det utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen som den föreslagna reformen innefattar. den borgerliga regeringen skjutit åt sidan. I propositionen läggs i stället - Nr 133 fram ett i högsta grad ofullgånget förslag, där man på punkt efter punkt Tisdagen den försämrar den helhetslösning som den socialdemokratiska regeringens 17 maj 1977 arbetsgrupp hade arbetat fram i nära samverkan med löntagarorganisa= = tionerna. För att få förslaget att se mer ut än det i verkligheten är gör = Föräldraförsäkringman i själva verket ett ingrepp i dagens föräldraförsäkring. Den första — en, m.m. av de presenterade tre månadernas särskilda föräldrapenning är inget annat än den nuvarande sjunde månaden. Man byter med andra ord bara namn på en redan existerande förmån. Reformen inskränker sig egentligen till en månads utökning av föräldraförsäkringen — den åttonde månaden. För den nionde månaden har man en lösning som i praktiken omöjliggör för en förvärvsarbetande att ta ledigt. Det är ett slags början till ett beskattat vårdnadsbidrag som regeringen föreslår, till beloppet knappa 1 000 kr. Folkpartiet har här inte förmått att hävda sin inställning från valrörelsen. Det är bara att konstatera detta. Kombinationen av propositionens förslag art det enbart genom en anmälan till försäkringskassan skall vara möjligt att avstå från rätten att vara ledig för samvaro med barnen, att det under den ena månaden av föräldraförsäkringen oavsett inkomstbortfallet bara skall utgå ersättning med 32 kr. per dag och art en förvärvsarbetande man med hemarbetande hustru inte skall kunna utnyttja ledigheten med belopp motsvarande sin sjukpenning — allt detta tillsammans leder till att reformen med regeringens utformning från jämställdhetssynpunkt blir utan värde. Vilken förvärvsarbetande pappa kommer att vara intresserad av detta? Det verkligt beklagliga är dessutom att sådana regler kan leda till att hela föräldraförsäkringen råkar i vanrykte när det gäller jämställdheten. Från valrörelsen erinrar jag mig en stolt utslungad paroll av en ledande folkpartist att man i dessa frågor inte kan föra en politik, ”som går på tvärs med debatten om jämställdheten mellan kvinnor och män”. Vår familjepolitiska reform omfattar för varje barn en ökad föräldraledighet med fem månaders hel ledighet, tio månaders ledighet för arbete på halvtid eller 20 månaders ledighet för arbete med 6 timmars arbetsdag. Vi vill genom vår reform ge de förvärvsarbetande föräldrarna ordentliga möjligheter att vara mer tillsammans med barnen. Vi har utformat reformen så, att alla föräldrar skall kunna få del av den ökade ledigheten och att de då skall vara tillförsäkrade ersättning för inkomstbortfallet genom föräldraförsäkringen. Detta reformförslag -— med familjestödsutredningen som bakgrund — växte fram som ett resultat av en lång rad arbetsplatsbesök av Göte Fridhs arbetsgrupp. Det är ett reformförslag som ställer barnens bästa i centrum. Det är ett reformförslag som löntagarna har sagt ja till. Denna reform — som så många hoppades så mycket av — har nu plottrats sönder av den borgerliga regeringen. Alla de som hoppades på en ordentlig familjepolitisk reform känner säkert stor besvikelse när de ser vad de villrådiga borgerliga partierna i regeringen har ställt till med. Varför har regeringen — som varit medveten om att vårt förslag var djupt förankrat iv hos löntagarna — inte försökt att nå politisk enighet i denna för barnfamiljerna så viktiga fråga? Om riksdagsmajoriteten i dag röstar ner vårt reformförslag, så kan jag försäkra att vi kommer igen. Vi kommer att hålla reformförslaget levande, och förr eller senare kommer den dag då vi tillsammans med löntagarnas organisationer skall genomföra denna reform — det kan landets barnfamiljer lita på. I den socialdemokratiska reservationen till utskottsbetänkandet har vi på punkt efter punkt lagt fram ändringsförslag i förhållande till regeringen, och de står i överensstämmelse med det utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen som hade utarbetats av den socialdemokratiska regeringen och som hade och har stöd av löntagarnas organisationer. Fru Håvik kommer i det följande att närmare redogöra för dessa ändringsyrkanden. Jag vill här understryka att det genom den socialdemokratiska reservationen föreligger ett i detalj utarbetat alternativ till propositionens förslag och att det i reservationens hemställan också lagts fram ett helt utarbetat lagförslag. Den arbetsgrupp som leddes av dåvarande statssekreteraren Göte Fridh lade redan i maj förra året fram sitt förslag till en omfattande utbyggnad av föräldraförsäkringen. Socialdemokratin tog från början ställning för ett genomförande av arbetsgruppens reformförslag, och det fick efter en rätt omfattande remissbehandling också positivt gensvar, bl.a. från LO, TCO och SACO/SR. Jag är övertygad om att det förslag som regeringen har presenterat i sin proposition skulle ha blivit direkt nedgjort om det hade utsatts för en offentlig remissbehandling. När regeringsförslaget i färdigt skick presenterades för löntagarorganisationerna möttes det också helt naturligt av skarpa protester från LO, TCO och SACO/SR. Det är egentligen häpnadsväckande att regeringen i en fråga av denna karaktär inte haft några som helst kontakter med löntagarnas organisationer under propositionsarbetet. Om jag skulle ge regeringen ett gott råd så är det att regeringen i fortsättningen visar större öppenhet vid behandlingen av de viktiga familjepolitiska frågorna. I propositionen meddelas att regeringen planerar ett förslag med en samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen. Det som nu skett ger mig anledning fråga: Är det meningen att detta fortsatta utredningsarbete också skall bedrivas utan insyn från löntagarnas organisationer och utan möjlighet till en offentlig debatt innan det föreligger i en proposition? I så fall är det frågan om helt nya former för regeringsarbetet i frågor som berör stora delar av det svenska folket och där löntagarnas organisationer helt naturligt måste ha rätt att framföra sina synpunkter. Under alla förhållanden kan jag försäkra att socialdemokratin med stöd av löntagarnas organisationer även i fortsättningen kommer att motsätta sig alla planer på att införa något vårdnadsbidrag. Vi kommer med all kraft att arbeta för ett genomförande av vårt utbyggnadsprogram för föräl draförsäkringen. Nr 133 Vid dagens riksdagsbehandling av föräldrarförsäkringen ges riksdagen Tisdagen den genom den socialdemokratiska reservationen tillfälle att punkt efter 17 maj 1977 punkt bringa den första utbyggnadsetappen för föräldraförsäkringen i — överensstämmelse med det ursprungliga reformförslaget. Föräldraförsäkring I reservationen föreslår vi också att riksdagen i detta sammanhang en, m.m. tar ställning för ett fortsatt genomförande av arbetsgruppens utbyggnadsprogram i dess helhet. Det är först genom ett förverkligande av hela utbyggnadsprogrammet som man fullt ut kan ge alla förvärvsarbetande föräldrar de möjligheter till en mjukare tillvaro genom olika former av föräldraledighet och de ökade möjligheter att vara tillsammans med barnen som har varit själva grundtanken när den Fridhska arbetsgruppen utformade sitt reformförslag. Dessa djupare motiv för den familjepolitiska reformen — som växt fram ur arbetsgruppens diskussioner ute på ett stort antal arbetsplatser — tillgodoses inte genom den borgerliga regeringens proposition. Vi tror också att en helhetslösning i enlighet med arbetsgruppens förslag är viktig som ett led i strävandena från samhällets sida att underlätta familjebildningen. Vad vi genom den socialdemokratiska reservationen ger riksdagen möjlighet att ta ställning till är ett reformförslag som skapar nya dimensioner åt en aktiv och framåtsyftande familjepolitik med tillgodoseende av kraven på ett barnvänligt samhälle och ökatl jämställdhet mellan kvinnor och män. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till utskottets betänkande.

Herr talman! Under 1976 års valrörelse lovade centerpartiet och moderata samlingspartiet barnfamiljerna ekonomiskt stöd i form av vårdnadsbidrag. Folkpartiets representanter lovade väljarna att de utgjorde en garanti mot att ett vårdnadsbidrag enligt de övriga borgerliga partiernas modell skulle genomföras. Vi socialdemokrater konstaterade redan då att de borgerliga partierna även i denna fråga var djupt splittrade. Det fanns ingen gemensam borgerlig familjepolitik. När regeringen i proposition 1976/77:117 presenterade sitt samlade förslag till en utbyggnad av föräldraförsäkringen måste de väljare som trodde på er ha blivit förvirrade och besvikna. De väljare som stödde folkpartiet i förhoppningen om att ni enligt löfte skulle hindra en föräldraförsäkring som innebar begränsad valfrihet måste vara speciellt besvikna. Folkpartiet som vill lagstifta mot könsdiskriminering ställer snällt upp på en nionde månad som innebär en ersättning på endast 32 kr. per dag — ett belopp som värdemässigt inte motsvarar de 25 kr. som infördes i januari 1974. Vad betyder en lagstiftning mot könsdiskriminering om folkpartiet i praktisk politik inte tar avstånd från ett förslag som verkligen är diskriminerande? Och vad värre är, ni försvarar förslaget till utbyggd föräldraförsäkring i det skick det föreligger! Hade er inställning till nu 19 varande förslag varit en annan, om ni fått gehör hos regeringen för lagstiftning mot könsdiskriminering och förslaget hade upphöjts till lag? Är svaret nej, är ert engagemang i könsrollsdebatten endast munväder. Numera är det allmänt bekant att regeringen är splittrad i sin uppfattning när det gäller stödet till barnfamiljerna. De borgerliga partiernas oenighet bevisas av att folkpartiet och centerpartiet i det förslag som vi i dag diskuterar i kompromissens namn har tagit avstånd från sina grundläggande principer. Under hela valrörelsen framhöll centern i debatt i pressen det orättvisa i att ersättning enligt lagen om föräldraförsäkring utgick med olika belopp beroende på storleken på den sjukpenninggrundande inkomsten. Centern tog med andra ord bestämt avstånd från rätten för de förvärvsarbetande att erhålla kompensation för förlorad arbetsinkomst enligt samma grunder som gäller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Centern ansåg — och anser fortfarande, såvitt jag vet — att en enhetlig ersättning skall utgå för insatsen att vårda barn. Detta hindrar inte centern från att i dag ställa sig bakom förslaget att införa en åttonde månad som gäller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, dvs. 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten. I sanning en märklig helomvändning! Folkpartiet hälsar med all säkerhet rätten till kompensation för den åttonde månaden med tillfredsställelse, men hur kan folkpartiet acceptera och t.o.m. försvara att ersättning för den nionde månaden endast utgår med 32 kr. per dag? Vi vet att de borgerliga partierna inte kom fram till en enhetlig linje beträffande familjepolitiken under regeringsförhandlingarna. I regeringsförklaringen står endast att stödet till småbarnsföräldrar skall utformas så att det främjar valfrihet och jämställdhet. I dag vet vi också att regeringens inre problem kvarstår. Det förslag vi i dag diskuterar är ett tydligt bevis på detta. Det kryptiska uttalandet i regeringsdeklarationen har ersatts av en lika kryptisk förklaring i propositionen. Där heter det: ”I enlighet med regeringsförklaringen —-- planeras slutligen ett förslag med samlad lösning av frågorna om vårdnadsbidrag och utbyggnad av den särskilda föräldrapenningen så att den i sin helhet utgår efter förälderns aktuella sjukpenninggrundande inkomst.” Innebär detta att centern och moderaterna går ifrån sitt vallöfte om ett vårdnadsbidrag om 10 000 kr. till småbarnsföräldrarna? Kan vi tolka skrivningen så att centern och moderaterna ställer sig bakom principen om ersättning för förlorad arbetsinkomst? Frågorna är i högsta grad berättigade eftersom propositionen saknar en plan för en framtida utbyggnad av föräldraförsäkringen. Uttalandena i propositionen är vaga och delvis motsägelsefulla. Är det oförsynt att be om ett klarläggande av hur en framtida utbyggnad av föräldraförsäkringen kommer att se ut? Har regeringen en klar uppfattning i denna fråga, är det angeläget att denna presenteras i samband med dagens debatt. De storslagna löftena om vårdnadsbidrag med 10 000 kr. om året under tre år till småbarnsföräldrar har blivit en månad med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. För den borgerliga majoriteten menar väl inte att den nionde månaden med en ersättning av 32 kr. per dag om en förälder stannar hemma hos sitt barn innebär valfrihet för de förvärvsarbetande föräldrarna? Anser ni att den ensamstående modern, som är beroende av sin inkomst för att försörja sig och barnet, har någon valfrihet? Om hon med tanke på barnets bästa väljer att avkorta sin arbetstid från åtta till sex timmar om dagen kommer hon att finna att hon under de fyra sista månaderna får en ersättning med 8 kr. om dagen, dvs. 4 kr. per timme. Enligt min uppfattning har hon bara ett val: hon måste resignerat inse att den nionde månaden inte är avsedd för henne. Av ekonomiska skäl måste hon arbeta sina åtta timmar, och propositionens vackra formuleringar om social trygghet för barnfamiljerna gäller inte henne. Den nionde månadens ersättningsnivå innebär att föräldrar som är beroende av inkomsten för sin försörjning är utestängda från möjligheten att förlänga den tid de kan vara tillsammans med sina barn. Den möjligheten gäller helt andra grupper. Att folkpartiet ställer upp på detta förslag och försvarar det är närmast chockerande. Samtidigt uttalades så sent som i lördags på Folkpartiets kvinnoförbunds landsmöte att lagen mot könsdiskriminering, som folkpartiet kämpat för, bör läggas fram av regeringen. Anser ni inte att den nionde månaden med den föreslagna ersättningsnivån är direkt könsdiskriminerande? Hur många män kan välja att utnyttja denna s.k. reform? Hur många unga barnfamiljer har råd med det? Även om de skulle önska att utöka tiden tillsammans med sina barn är det en ekonomisk omöjlighet. De anser säkert och med rätta att deras barn bör ges lika rätt till samvaro som andras. Det anser inte regeringen. Vi socialdemokrater är inte förvånade över att regeringen inte lägger fram ett förslag till en utbyggnadsplan för föräldraförsäkringen. Den luddiga skrivningen i förslaget visar klart att regeringspartierna ännu inte resonerat sig samman. Regeringen har ingen enig linje i denna för barnfamiljerna så utomordentligt viktiga och angelägna fråga. Herr talman! Jag skall nu övergå till att närmare motivera den socialdemokratiska reservationen, som bygger på motionerna 257 och 1572 av herr Palme m.fl. Den av den socialdemokratiska regeringen tillsatta arbetsgruppen under förre statssekreteraren i socialdepartementet Göte Fridh gjorde under 1976 en undersökning som visade att närmare 80 96 av alla föräldrar med barn i förskoleåldern är förvärvsarbetande på heltid eller deltid. Mot denna bakgrund anser reservanterna att det är synnerligen angeläget att regeringen fullföljer de redan uppdragna riktlinjerna för ett utbyggnadsprogram som ger föräldrarna mer tid för samvaro med barnen. Först då skulle riksdagen få tillfälle att ta ställning till ett reformförslag som innebär en aktiv och framåtsyftande familjepolitik som tillgodoser kraven på ett barnvänligare samhälle och en ökad jämställdhet mellan kvinnor Arbetsgruppens förslag skulle enligt vår mening ha kunnat ligga till grund för en helhetslösning av denna viktiga familjepolitiska fråga. Denna uppfattning delades av det helt övervägande antalet remissinstanser. De största löntagarorganisationerna, socialstyrelsen, Kommunförbundet och Landstingsförbundet ställde sig också bakom arbetsgruppens förslag. Vi beklagar att regeringen inte kunnat enas om ett utbyggnadsprogram som innebär att man redan nu borde fastställa en femårsplan för den särskilda föräldrapenningen så att den redan den 1 januari 1982 omfattar en ersättningstid om fem månader utöver de nu gällande sju månaderna i samband med barns födelse. Den av regeringen föreslagna ersättningstiden för den särskilda fötäldrapenningen om tre månader innebär i realiteten en förlängning av de nuvarande sju månaderna med en månad, eftersom endast en månad ger rätt till kompensation för förlorad arbetsinkomst. Den första månaden är en redan nu existerande förmån, och den tredje månaden kan verkligen inte anses innebära någon förlängning som ger de förvärvsarbetande en rejäl möjlighet att utnyttja denna reform — som tydligen är en kompromiss och en mycket dålig sådan, då den enligt de exempel som anförts är såväl könsdiskriminerande som ett hinder för valfrihet. Vidare menar vi reservanter att nuvarande ersättningstid om sju månader i samband med barns födelse bör behållas och att den särskilda föräldrapenningen skall avse två månader i en första utbyggnadsetapp. Vi kan inte förstå att det införs regler som tvingar till utnyttjande av en redan gällande förmån i nuvarande föräldraförsäkring för att man skall kunna få del av den av regeringen föreslagna särskilda föräldrapenningen. Verklig valfrihet föreligger först när den särskilda föräldrapenningen helt bygger på inkomstbortfallsprincipen. Och ersättning enligt garantinivån bör utbetalas endast till den förälder som saknar inkomst eller vars sjukpenninggrundande inkomst understiger garantinivån. Vidare anser vi att garantinivån skall vara 35 och inte 32 kr. per dag, som föreslås i propositionen. Vid föräldraförsäkringens genomförande den 1 januari 1974 var garantibeloppet 25 kr. per dag, och om realvärdet från 1974 skall kunna bibehållas är regeringens förslag på 32 kr. alldeles för lågt. Ja, herr talman, det kan vara möjligt att även det av oss reservanter föreslagna beloppet har hunnit bli för lågt med tanke på den prisutveckling som skett under innevarande år. Vidare framhåller vi att varje förälder skall erhålla kompensation för förlorad arbetsinkomst grundad på sin individuella sjukpenninggrundande inkomst. Därigenom ges en förvärvsarbetande make rätt att utnyttja föräldraförsäkringen med föräldrapenning över garantinivån, även om den andre föräldern är hemarbetande och för samma tid inte uppbär föräldraförsäkringens garantibelopp. Detta har sin betydelse även i de fall då en av makarna har förvärvsarbete men trots detta endast erhåller ersättning enligt garantinivån, beroende på att han eller hon inte uppfyller kraven vad gäller den tid man måste ha haft sjukpenninggrundande inkomst. Herr talman! Jag vill även peka på de i reservationen föreslagna generösare reglerna i samband med genomförandet av den särskilda föräldrapenningen. Vi finner det vara synnerligen viktigt att övergångsbestämmelserna utformas så att föräldrar med barn födda 1971 och 1972 får rätt till hel ledighet i 5 dagar, för barn födda 1973 och 1974 10 dagar, för barn födda 1975 och 1976 20 dagar och för barn som fötts under 1977 30 dagar. Vi anser att den i propositionen föreslagna ersättningstiden är alldeles för snäv och skapar för skarpa gränser mellan barnfamiljer med barn födda 1971 och senare. Arbetsgruppen föreslog en obligatorisk uppdelning av ersättningstiden mellan föräldrar under fem månader, dvs. två och en halv månader till vardera föräldern på heltid. Detta förslag mottogs mycket positivt av flertalet remissinstanser, däribland de stora löntagarorganisationerna. Går vi tillbaka till införandet av föräldraförsäkringen var det ett väsentligt syfte med den att stimulera fäderna att ta del i vården av barnen. I dag vet vi att trots att ersättning utgått, grundad på den sjukpenninggrundande inkomsten, är andelen män som avstår från förvärvsarbete mycket låg. En lagstiftning skulle med all säkerhet innebära ett stöd att utnyttja möjligheten. Det är på tiden att vi konstaterar och tar konsekvenserna av att barnen från tidig levnadsålder har behov av nära kontakt inte bara med modern utan också med fadern. För att underlätta för fäderna att delta i barnens utveckling och uppfostran bör vi medverka till att ge dem denna rättighet. Vi är alla medvetna om att traditionellt könstänkande i många fall utgör såväl ett moraliskt som ett praktiskt hinder för att syftet — jag vill påstå ett av de väsentligaste syftena — med föräldraförsäkringen skall kunna tillgodoses. Utöver de stora löntagarorganisationerna som ställde sig bakom den av arbetsgruppen föreslagna uppdelningen kan även nämnas socialstyrelsen, barnomsorgsgruppen, Försäkringskasseförbundet, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Folkpartiets ungdomsförbund och Fredrika Bremer-förbundet. Förslaget avstyrktes av Lantbrukarnas riksförbund, Moderata kvinnoförbundet, Centerns ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet och Folkpartiets kvinnoförbund. Det är trots allt positivt att konstatera att Folkpartiets ungdomsförbund har följt en barnoch familjevänlig linje, i motsats till Folkpartiets kvinnoförbund. Jag har svårt att förstå Folkpartiets kvinnoförbunds inställning, när man så sent som i lördags uttalade att regeringen bör framlägga ett förslag mot könsdiskriminering. Det är verkligen något som stämmer till eftertanke. Att Centerns ungdomsförbund och andra centern närstående organisationer avstyrker förslaget förvånar inte, inte heller Moderata kvinnoförbundets negativa inställning. De två sistnämnda partierna vänder sig till grupper i samhället som säkerligen anser detta ställningstagande riktigt och ställer upp bakom det. Departementschefen avvisar förslaget, och det är ganska intressant att notera att han i sitt ställningstagande enbart framhåller Folkpartiets kvinnoförbunds synpunkter. Vidare anför departementschefen att för att undvika ett besvärligt administrativt system ges lagstiftningen den utformningen, att var och en av föräldrarna disponerar 45 dagar av ersättningstiden och att den ena föräldern genom en enkel skriftlig anmälan hos försäkringskassan får rätt att avstå från ersättningstid till förmån för den andra föräldern. Låt oss förutsätta att en förvärvsarbetande mamma stannar hemma 45 dagar och erhåller kompensation för förlorad arbetsinkomst med 90 96 av den sjukpenninggrundande inkomsten och att fadern därefter ämnar utnyttja resterande 45 dagar. För de första 15 dagarna får också han 90 96 av förlorad arbetsinkomst. Men för de återstående 30 dagarna utgår ersättning med 32 kr. om dagen före skatt. Tror inte departementschefen att i sådana fall en enkel skriftlig anmälan ganska snabbt avsänds till försäkringskassan med begäran om att ersättningstiden överförs till modern? Härmed är ordningen återställd. Modern, som i de flesta fall har den lägre lönen, stannar traditionellt hemma. Skulle föräldrarna vara låginkomsttagare stannar förmodligen ingen av dem hemma och utnyttjar den nionde månaden vare sig på heltid eller med reducerad arbetstid —- de har helt enkelt inte råd. Folkpartiets kvinnoförbund har i sitt remissvar uttalat att detta bör vara en reform för barnens skull. Jag har svårt att inse att barn till låginkomstföräldrar har fått samma rättigheter som barn till mera välsituerade föräldrar. Det dröjer säkerligen inte länge förrän män som har högre inkomster än hustrun upptäcker att om de skall utnyttja rätten att stanna hemma i 45 dagar hos barnen, så är tidpunkten given: av ekonomiska skäl väljer männen de första 45 dagarna och hustrun de resterande 45, då ersättningen är lägre. Departementschefen framhåller att det med hänsyn till de åtaganden som redan gjorts inom familjepolitiken samt behovet av insatser på andra områden inte är möjligt att från den 1 januari 1978 genomföra mer än en begränsad utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vi kan förstå motivet, men vi kan inte förstå att begränsningen gjorts sådan att den kommer att innebära att ensamstående föräldrar och låginkomsttagare inte får råd att använda sig av det som betecknas som en utbyggnad och att män med högre inkomst än hustrun kan räkna ut när det är ekonomiskt fördelaktigt att stanna hemma. Jag kan också förstå att en kompromiss varit nödvändig. Men en kompromiss som innebär en månad med kompensation för inkomstbortfall och en månad med ersättning enbart för vårdnadsansvar måste anses som otroligt dålig. Dessutom må följande fråga återigen få ställas: Hur länge skall barnfamiljerna sväva i okunnighet om hur den framtida utbyggnaden kommer att se ut? I sitt inledningsanförande gjorde socialministern en ganska stor affär av att fadern nu kommer att kunna stanna hemma i samband med första barnets födelse, och jag tycker förslaget på den punkten är bra. Vi är några här som har motionerat om detta, och vi hälsar med tillfredsställelse att våra önskemål blivit tillgodosedda. Vi tycker således att det här förslaget är bra, och det gör tydligen också socialministern — det framgick av hans anförande. Men då ställer man sig frågande till varför det måste stå att förslaget i avvaktan på familjestödsutredningens nästa betänkande skall anses som en provisorisk lösning. När man tagit del av denna proposition och sett vad kompromissen har lett till, då börjar man att fundera över om det inte hade varit lämpligt att propositionen slutat: ”Denna proposition bör anses som en provisorisk lösning.” Herr talman! Jag yrkar bifall till den till utskottsbetänkandet fogade socialdemokratiska reservationen av herr Aspling m.fl.

Herr talman!

Ni borde väl i dag ha haft ett system där allting skulle ha varit fulländat. Varför har ni inte själva gjort detta förut? Ni har ju haft majoritet och alltså möjlighet att genomföra detta. Sedan säger herr Aspling att socialdemokraternas program är det enda som ställer barnet i centrum. Jag vill fråga min företrädare, herr Aspling, vilken målsättning han har haft under de år han har lagt fram propositioner om familjepolitiken. Har målsättningen inte varit barnens bästa? Vad vi nu gör är att bygga på de beslut som riksdagen på herr Asplings förslag tidigare har fattat. Det är märkligt att herr Aspling kan fälla ett sådant omdöme. Vi flyr inte ifrån våra vallöften, fru Håvik. När fru Håvik säger att hon har tagit del av propositionen, ställer jag mig frågande. Jag tror inte att fru Håvik har gått så djupt in i den, något som också framgick av hennes anförande. Vi har klart deklarerat att detta är ett första steg. Vi har för avsikt att i höst lägga fram ytterligare ett förslag och så småningom ett fullständigt förslag. Vi har inte, fru Håvik, vid något tillfälle sagt att vi skulle kunna klara familjepolitiken på några månader och genomföra den på en gång. Det vi skrivit in i regeringsdeklarationen avser vi att genomföra under en valperiod. Det är inte så att omtanken om barnens bästa får stå tillbaka. I mitt inledningsanförande hänvisade jag till en undersökning som gjorts här i Stockholmsområdet, nämligen en undersökning om den dåliga sociala situationen för många barn på grund av den bristande samhällsplaneringen där man inte tagit hänsyn till de sociala aspekterna. Vad gjorde herr Aspling och fru Håvik under 1960-talet för att förhindra denna koncentration som skapat så oerhört stora sociala problem, särskilt för barnen? När ni drev igenom denna våldsamma koncentration hade ni inte barnens bästa för ögonen. Miljön är oerhört viktig i det här sammanhanget. Hur kan herr Aspling påstå att regeringens förslag skulle innebära en försämring? Genom att sjunde månaden som vi föreslagit skall omvandlas och ge föräldrapenning, kommer föräldrarnas valfrihet att väsentligen ändras. Vårt förslag ger föräldrarna valfrihet. Vi vill ge föräldrarna det förtroendet att de själva får träffa avgörandet. Men ni vill inte ge dem den möjligheten. Att man nu kan ta ut den sjunde månaden exempelvis före den 270:e dagen efter barnets födelse ger en ökad valfrihet. Det systemet ger föräldrarna helt andra möjligheter att klara sin situation genom att välja den tid som passar barnet bäst. Det är rätt intressant att lyssna till debatten om den nionde månaden. Ni har sagt att förslaget urholkar föräldraförsäkringen. Vi har i dag sju månader och lägger fram ett förslag om ytterligare två månader. Hur kan ni påstå att detta försämrar försäkringen? Det är ingen urholkning. Den nionde månaden kan tas ut som första, andra eller tredje månad med särskild föräldrapenning. Den kan då utgå som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning. En ensamstående förälder som gör så har alltså möjlighet att arbeta sex timmar per dag och minskar därmed sin arbetstid, fru Håvik. Hon får då kompensation den nionde månaden upp till en inkomst av 52000 kr. per år. Det bortsåg fru Håvik helt ifrån. Sedan tycker jag att det också finns anledning att något litet kommentera kostnadsfrågan. När vi presenterade denna proposition blev det enligt min mening inte en sådan väldig storm mot förslaget som herr Aspling här gjorde gällande. Men nu lägger vi fram ett förslag som kostar 500 milj.kr. per år, när systemet får fullt genomslag. Härtill kommer 470 milj.kr. under en åttaårsperiod som utgör kostnaderna för övergångsbestämmelserna. För de två tillkommande månaderna har kostnaderna beräknats till ca 400 milj.kr. Höjningen av garantinivån från 25 till 32 kr. kostar ungefär 69 milj.kr. Rätten för papporna att vara hemma i samband med det första barnets födelse samt adoptivbarnens ökade rättigheter räknar vi med kommer att kosta ca 15 milj.kr. Rätten för förvärvsarbetande föräldrar med hemmavarande make att maximalt utnyttja föräldrapenningen till halvtid beräknas kosta 17 milj.kr. Med samma grundförutsättningar som använts för dessa beräkningar skulle det socialdemokratiska förslaget vara ungefär 300 milj.kr. dyrare i fullfunktionsstadiet. Vidare skulle övergångsreglerna enligt det socialdemokratiska förslaget medföra en totalkostnad för enbart denna del med 980 milj.kr., dvs. en merkostnad på ca 510 milj.kr. De siffror jag här angivit avser kostnaderna i fullfunktionsstadiet och beträffande övergångsreglerna totalkostnaden under åtta år. För åren 1978-1979 är det svårt att ange några exakta siffror. Kostnaderna för den särskilda föräldrapenningen under dessa år är helt beroende av på vilket sätt föräldrarna kommer att använda försäkringen. Men i den mån den särskilda föräldrapenningen i större utsträckning kommer att tas ut i omedelbart samband med barnens födelse blir kostnaderna högre under dessa år, och de blir i motsvarande grad lägre om föräldrarna väntar med att utnyttja förmånerna till dess barnen är äldre. När vi nu skall ta ställning till dessa frågor är det inte kostnaderna bara för det kommande årets budget som vi diskuterar, utan det socialdemokratiska förslaget innebär ett kostnadsåtagande för lång tid framöver. Vi har också klart deklarerat att utbyggnaden och påbyggnaden av försäkringen är beroende av den ekonomiska utvecklingen. Det tror jag att också socialdemokraterna är beredda att erkänna. Men man vill inte göra det i den allmänna debatten, utan där för man i stället alltid talet om att vi springer ifrån våra vallöften. Då vill jag än en gång säga, fru Håvik, att här är det inte fråga om att springa ifrån några vallöften. Om fru Håvik läser propositionen skall hon se att där står klart utsagt hur det framtida arbetet kommer att bedrivas. Slutligen var det ganska intressant att höra fru Håvik tala om splittring. Den som varit med här i riksdagen ett antal år och lyssnat på den debatt som förts om familjepolitiken har ju märkt den oerhörda splittring som har funnits inom det socialdemokratiska partiet just när det har gällt familjepolitiken. Det säger ju allt. Och som jag redovisade i mitt inledningsanförande har det varit så att en rad utredningar har lagts fram och remissbehandlats, men sedan har det inte hänt någonting. Nej, det är den diskussion som har förts och de krav som har ställts från de tidigare oppositionspartierna som gjorde att socialdemokraterna våren 1976 samlade ihop sig och tillsatte en arbetsgrupp som sedan presenterade ett förslag. Dessförinnan rådde det mycket stor oenighet. Det fick vi märka vid diskussionerna här i kammaren. Herr talman! Jag ser nu att min talartid är slut, och flera talare är anmälda. Därför skall jag inte nu göra fler kommentarer utan ber i stället att få återkomma senare.

Herr talman! Herr Gustavssons argumentation blir märkligare och märkligare. Det är inte bara det att regeringen flyr från sina vallöften. Nu flyr den också över till en märklig argumentation, som jag här inte skall försöka karakterisera. Får jag, herr talman, under några minuter bara göra ett par korta kommentarer. Herr Gustavsson började sitt anförande med att beskriva familjernas situation och de reformer som har genomförts av den socialdemokratiska regeringen. Hälften av hans anförande ägnades åt denna värdefulla upplysningsverksamhet. Vi har inte uppnått något färdigt samhälle. Steg för steg har vi byggt ut tryggheten i vårt land, men det är mycket som återstår. Det som vi i dag skall diskutera är hur en viktig reform skall utformas. Här har vi framlagt vårt konkreta förslag. Regeringens förslag däremot gagnar över huvud taget varken barnfamiljerna eller jämställd Herr Gustavsson flyr till samhällsekonomin, och det förstår jag. Men den regering som har råd att sänka skatten för höginkomsttagare och företagare med en halv miljard, den regering som har råd att höja militärkostnaderna med 350 miljoner, den regeringen borde också ha råd att genomföra den familjereform som föreslagits i den socialdemokratiska reservationen. Det vill jag ha sagt. Beträffande finansieringen vill jag framhålla att vi när det gäller vårt förslag till utbyggnadsprogram har gjort en kostnadsberäkning år från år. Vi konstaterar att socialförsäkringsavgifterna behöver höjas successivt i takt med genomförandet. Höjningen av socialförsäkringsavgiften skulle då vår reform helt slagit igenom uppgå till omkring en halv procentenhet. Detta visar att vi har full ekononomisk täckning för hela vårt reformförslag, och vi tycker faktiskt att det är värt att genomföra den här höjningen av socialförsäkringsavgiften för att ge barn och föräldrar mer tid att vara tillsammans. Tiden medger inte att jag tar upp några ytterligare frågor. Jag vill emellertid upprepa en fråga till socialministern: Kommer ni i det fortsatta arbetet att ha kontakt med löntagarorganisationerna? Kommer ni i fortsättningen att se till, när det andra och det tredje steget skall tas, att löntagarna får vara med och säga sin mening? Jag har inte fått något svar på den frågan, men den är väsentlig.

Herr talman! Herr Gustavsson började sin replik med att säga: Varför diskuterar vi i dag egentligen familjepolitik? Ja, det beror väl på att ni kände er så illa tvungna. Ni hade ju lovat så mycket under valrörelsen. Dessutom hade ni väl hoppats att det skulle ha blivit en försening, eftersom det skedde något så unikt som att utskottsmajoriteten remitterade den socialdemokratiska partimotionen till riksförsäkringsverket för genomgång. Riksförsäkringsverket skulle uttala sig om hur förslaget verkade tekniskt och administrativt. Det förtjänar att noteras att vi fick svar i god tid före framläggandet av propositionen med ett uttalande om att förslaget till alla delar var genomförbart. Jag vill, herr Gustavsson, beträffande den sjunde månaden som redan fanns friska upp minnet en aning. Det förelåg en borgerlig reservation när vi genomförde den sjunde månaden. Vi hade sex månader tidigare. Då tyckte man att vi kunde ha gått längre än till sju månader. Det borde ha varit åtta månader, och dessa skulle tas ut i anslutning till barnets födelse. Man undrade om vi inte, då kvinnan tog ut ledigheten före förlossningen, skulle ge henne alltför kort tids ledighet efter förlossningen, inte minst med tanke på svårigheten att få barnomsorg. Gäller inte det i dag? Det handlar här om 960 kr. — 32 kr. om dagen i 30 dagar kan inte bli mer än 960 kr., herr Gustavsson. De fall där man tar ut dessa pengar under fyra månader i stället för under en månad kan nog inte avse en kvinna — det var fråga om 52 000 kr. inkomst, och 90 946 av alla för — Nr 133 värvsarbetande kvinnor ligger under 50 000 kr. inkomst, och det trodde Tisdagen den jag att herr Gustavsson kände till. Väljer hon då att stanna hemma en 17 maj 1977 månad, får hon 32 kr. om dagen, men om hon på samma sätt som andra vill använda pengarna till att förkorta sin arbetstid med två timmar och = Föräldraförsäkringdärigenom får dem utspridda på fyra månader, får hon en ersättning en, m.m. av 4 kr. i timmen för denna tid, eftersom de 8 kronorna per dag läggs på toppen av hennes inkomst och beskattas där. Jag tror inte ens att Svenska arbetsgivareföreningen i sina vildaste propåer under den långa och sega avtalsrörelsen skulle kunna tänka sig en sådan ersättning per timme, men utskottsmajoriteten anser att man infört en reform. Vi kan inte genomföra allt på en gång, säger herr Gustavsson. Nej, det kan ni inte, men under valrörelsen hade ni inte någon reservation på denna punkt. Ni sade då att det skulle utgå 10 000 kr. om året till föräldrar med barn under tre år. När man nu skall infria vallöftet börjar man komma underfund med att det politiska ansvaret är en helt annan sak än att stå på gator och torg och lova vitt och brett.

Herr talman! Till herr Aspling vill jag säga att jag är medveten om att vi inte är färdiga med reformverksamheten vare sig inom familjepolitiken eller på en del andra områden. Men vad jag sade till herr Aspling var, att det efter herr Asplings och fru Håviks argumentering närmast framstod som om vi inte alls borde ha haft någon diskussion i dag, eftersom allt nu borde ha varit fulländat på detta område. Sådan var ju er argumentering. Vidare kom herr Aspling in på ekonomin. Herr Aspling känner väl till den nota vi fick betala för det dukade bordet, men det kan hända att det är litet svårt för herr Aspling att erkänna det i dag. Fru Håvik förde ett mycket intressant resonemang. Hon säger att hon trodde att jag kände till att det inte är så många kvinnor som kommer upp i en inkomst av 52 000 kr. per år. Det är nog ett riktigt påpekande. Men, fru Håvik, för dem som har något lägre årsinkomster kompenseras enligt vårt förslag den nionde månaden ännu bättre, genom att vi utgår från en sänkning av arbetstiden från åtta till sex timmar per dag. Jag uppfattar läget så att socialdemokraterna i dag stöder önskemålet om en kortare arbetstid för småbarnsföräldrarna. Det tycker jag också är mycket värdefullt, eftersom vi här i kammaren tidigare har mött ett mycket starkt motstånd mot detta från socialdemokratiskt håll. Vi ger nu en möjlighet för föräldrar och barn att få vara mer tillsammans. Det är mycket viktigt att man då skapar möjligheter till valfrihet. Man kan naturligtvis diskutera dessa frågor hur länge som helst. Jag är medveten om att fru Håvik har den uppfattningen att det är riksdagen som skall lagstifta om hur föräldrarna skall använda denna tid. Vi har den uppfattningen att vi skall ge föräldrarna rätten att stanna hemma för att vårda barnen men att föräldrarna själva skall avgöra i vilken utsträckning mannen eller kvinnan skall göra det.
Herr talman! Jag har nu två gånger ställt en fråga till socialministern, men icke fått något svar. Jag frågade varför man inte hade tagit kontakt med löntagarnas organisationer innan regeringsförslaget redan var fastlåst. Propositionen — det måste socialministern känna till — har mött kraftiga protester från löntagarnas organisationer. Jag ställde också frågan: Hur blir det i fortsättningen? Tror man verkligen att löntagarnas organisationer går med på något förslag om vårdnadsbidrag? Och om nu löntagarnas organisationer inte gör det, tänker regeringen likväl lägga fram ett sådant förslag mot löntagarnas och löntagarorganisationernas bestämda nej? Om löntagarorganisationerna vill att den fortsatta utvecklingen skall följa förslaget från arbetsgruppen, som de själva varit med om att utforma, kommer då regeringen att lyssna på löntagarna eller kommer man än en gång att köra över löntagarna genom att införa ett vårdnadsbidrag? Detta är, herr Gustavsson, centrala frågor, och jag ställer dem här för att få ett svar. Jag har som sagt ställt frågorna två gånger. Nu ställer jag dem för tredje gången.

Herr talman! Även jag har till herr Gustavsson ställt en fråga som jag inte har fått något svar på. Jag frågade: Är det oförsynt att begära att få en presentation av hur den framtida familjepolitiken kommer att se ut? Tydligen var det oförsynt eller också är det så att det inte fanns något förslag att lägga fram. Förslaget kommer i höst, säger herr Gustavsson. Det innebär väl i alla fall att det finns planer för hur det skall se ut i framtiden. Jag fick frågan om jag hade läst propositionen. Jo, herr Gustavsson, det har jag gjort — med möda och under alltmer stigande förvåning och besvikelse, för jag upplever faktiskt där att vad herr Gustavsson än pekar på, så kan de 960 kronorna inte bli mer. Det mest upprörande är ju att herr Gustavsson anser att det innebär valfrihet för en ensamstående låginkomsttagare som under fyra månader vill avkorta sin arbetstid med två timmar att bli kompenserad med 4 kr. i timmen. Det visar att det verkligen inte är låginkomsttagare som herr Gustavsson vänder sig till, inkomsttagare som är beroende av förvärvsinkomsten för sin och barnens försörjning. Talet om det dukade bordet är ju så populärt. Herr Gustavsson har väl varit med tillräckligt länge här i riksdagen för att ha möjlighet att sätta sig in i den ekonomiska situationen? Eller stod ni alldeles aningslösa under valrörelsen och bara lovade vitt och brett och trodde att pengar fanns hur mycket som helst? Att den dåvarande regeringen pekade på den ekonomiska verkligheten när era överbud blev avslagna har ansetts = Nr 133 bero på ointresse för olika grupper i samhället. Att det fanns en ekonomisk Tisdagen den verklighet bakom när man sade nej, det vägrade ni då att fatta. Och 17 maj 1977 det har ni tydligen inte förstått över huvud taget, så det måste ha kommit — som en chock för er att det fanns något som heter en ekonomisk verk = Föräldraförsäkringlighet. Den hade ni inte en aning om när ni gick ut under valrörelsen — en, m.m. och lovade allt. Då fanns det inga reservationer. Då utlovades 10 000 kr. om året till småbarnsföräldrarna. Jag konstaterar än en gång att det blev en månad kvar med kompensation för förlorad arbetsinkomst. De grupper som herr Gustavsson är intresserad av är de som inte tänker gå ut i förvärvsarbete men som tycker det kan vara bra att få en månad ändå med 960 kr.

Herr talman! För varje framträdande som fru Håvik här gör och av varje hennes anförande framgår allt tydligare hur svårt fru Håvik har att komma underfund med att socialdemokraterna nu har förlorat regeringsansvaret. Jag tycker att herr Aspling och fru Håvik borde kunna komma överens om hur ni vill ha det. Herr Aspling ställer frågan till mig: Hur kommer det att bli när det gäller löntagarorganisationernas medverkan? Kommer ni att köra över dem? Och fru Håvik ställer frågan: Hur kommer ert familjepolitiska program att se ut? Det var inte med avsikt som jag förut underlät att svara på herr Asplings fråga, som jag helt enkelt hade glömt bort, men jag skall besvara den nu. Propositionen bygger på resultatet från tre tidigare utredningar, redovisade i två betänkanden och en rapport, som alla tre har remissbehandlats. Därpå har vi haft kontakter med representanter för arbetsmarknadens organisationer. Detta är det första steget som vi har redovisat och som har legat till grund för propositionen. Om fru Håvik ser efter litet mera noggrant i propositionen finner hon att det där framgår — vilket jag också har sagt förut — att vi under hösten skall lägga fram ytterligare förslag i frågan. Det arbetet har nu påbörjats, och vi kommer att ta kontakt med olika organisationer, liksom vi hade sådana kontakter tidigare, innan vi skrev propositionen. Det tredje steget kommer under 1978. Detta är klart redovisat, fru Håvik; det är bara att läsa i propositionen, där vi har det samlade programmet som senare skall redovisas. Sedan kommer fru Håvik tillbaka och ställer frågan, om vi är helt aningslösa då det gäller den ekonomiska situationen. Nej, när vi gick ut i valrörelsen sade vi också att vi var medvetna om att det skulle komma att bli stora problem, men vi var inte helt medvetna om den ekonomiska situationen. Huruvida den dåvarande regeringen var det vet jag inte, men om den var det hade den bort öppet redovisa situationen litet bättre. Jag vet inte om fru Håvik var medveten om exempelvis situationen för Norrbottens Järnverk eller Stålverk 80, men varvsindu 31 strins problem borde väl fru Håvik känna till. Som jag sagt tidigare är det väsentligt för tryggheten att man kan klara sysselsättningen, och det har vi under den här tiden gjort samtidigt som vi satsat på det aktuella programmet. Jag hoppas också att vi skall lyckas med att ordna sysselsättning och därigenom åstadkomma trygghet för människorna. Därmed lägger vi också grunden för en utbyggnad av den fortsatta familjepolitiken i den takt och enligt de riktlinjer som vi har gett besked om i propositionen och som skall skapa trygghet och valfrihet åt föräldrarna.

Herr talman! Verkligheten har nu blivit så påträngande att familjepolitiken utgör en viktig bit i debatten om den socialpolitiska verksamheten. Det visar alla familjepolitiska debatter som förekommit i riksdagen under vårsessionen. Men när det gäller konkreta åtgärder för att förändra den verklighetsbild som så väl dokumenterats av ett otal utredningar, undersökningar och av vad vi dagligen möter hänger inte viljan med längre.

Reformer som syftar till att förbättra barnens levnadsvillkor kan således inte bara riktas direkt på barnen.” För ett fullföljande av den målsättningen krävs ett annat samhällssystem, ett samhälle med planhushållning, ett socialistiskt samhälle. Vårt kapitalistiska samhällssystem har i dag en utveckling i helt motsatt riktning. Allas rätt till arbete är långt ifrån en självklarhet, och det är väl också tvivelaktigt om den borgerliga regeringen har som målsättning ”arbete åt alla”. En viss arbetslöshet har alltid varit accepterad och önskad av den s.k. fria företagsamheten. Kvinnorna har i alla tider fungerat som arbetskraftsregulator. Nu har denna reserv utökats med invandrare och ungdomar; det framgår av arbetslöshetsstatistiken. En jämn välståndsfördelning — hur skall denna komma till stånd med en politik som f.n. är så inriktad på att övervältra alla krisens bördor på de små och medelstora inkomsttagarna? Såväl skattesom löneoch prispolitiken har den inriktningen. Man sänker statsskatten, mest för de högre inkomsttagarna, och samtidigt höjer man kommunaloch landstingsskatterna, som med sin proportionella fördelning hårdare drabbar människor med små inkomster. Nr 133 Vi har en prisutveckling där prishöjningar sker i allt snabbare tempo Tisdagen den och där priserna på dagligvarusortimentet ökar mest. Ovanpå detta kom 17 maj 1977 mer nu en momshöjning, som ytterligare påverkar prisbildningen i förr — Li dyrande syfte. Ingen vet vad prishöjningarna kommer att uppgå till vid Föräldraförsäkringårets slut. Samtidigt fortsätts avvecklandet av prisstoppet på dagligvaror. en, m.m. Inflationen fortsätter — en inflation som förtar värdet av alla små reformer och förbättringar som görs på olika områden, för såväl pensionärer som barnfamiljer. För löntagarna står det klart att årets avtalsuppgörelse långt ifrån ger kompensation för kostnadsökningarna. Inflationen gynnar i stället andra grupper: storfinansen, monopolen, markägarna och fastighetsägarna. De som har kunnat skaffa sig fasta värden berikar sig ytterligare på bekostnad av dem som redan har det svårt ekonomiskt. Detta stämmer dåligt med den välståndsfördelning som barnmiljöutredningen förordar. Produktion för de många människornas behov — hur uppfylls det kravet? Vad som i dag prioriteras är den produktion som ger mest utdelning av profit till företagen, inte vad som ger människorna tillfredsställelse. Utbyggnaden av barnomsorgen hör definitivt inte till vad som prioriteras — detta trots att alla politiker borde vara medvetna om att den brist på barnomsorg som vi har i dag kommer att orsaka samhället stora kostnader på andra områden. När vänsterpartiet kommunisterna avvisar propositionen 117 om utbyggnad av föräldraförsäkringen m.m. utom på en enda punkt så gör vi det därför utifrån den slutsatsen, att utbyggnaden av barnomsorgen är den viktigaste fråga vi har i familjepolitiken. Detta har flera orsaker, men i första hand är det för barnens egen skull — barnen som far så illa i vårt s.k. välfärdssamhälle. En färsk undersökning som gjorts av socialstyrelsen i Stockholms län visar att många barn verkligen far illa. Att barnfamiljer och ensamstående mödrar är en klar bristgrupp i hela Storstockholm framgår tydligt. Undersökningen visar att många förvärvsarbetande mödrar tvingas lämna sina barn, även små barn, utan någon som helst tillsyn på dagarna. Från socialkontoret i Botkyrka rapporteras att av I 600 sexåringar är inte mindre än 900 kända i socialregistret — i samband med socialhjälp eller tillämpning av barnavårdslagen eller nykterhetsvårdslagen. Man tror att många omhändertaganden kunde ha undvikits, om man i tid kunnat erbjuda daghemsplats och bättre förebyggande hjälp — men resurserna saknas. LO:s socialpolitiska enhet för barnomsorgen har redovisat hur det såg ut vid årsskiftet 1976-1977. De redovisade siffrorna, som enbart gäller barn till förvärvsarbetande mödrar, är verkligen skrämmande. 316 000 barn i Sverige under sex år saknar helt kommunal barnomsorg. Ca 300 000 barn mellan sju och tio år saknar platser på fritidshem. Och för närmare 500 000 barn mellan elva och sexton år finns över huvud taget ingen kommunal tillsyn. Resultatet av denna brist på tillsyn kan vi lätt räkna ut. Jag skall inte närmare gå in på detta. Dagens Nyheter har en artikelserie som 33 började förra veckan och som alla kan rekommenderas att läsa. Ett annat genialt sätt att minska efterfrågan på daghem tror sig kammarkontoret i Stockholm ha kommit på. Man vill att en avgift skall tas ut av dem som står i daghemskön. Och det är klart att sätter man avgiften tillräckligt högt kan man minska efterfrågan. Vänsterpartiet kommunisterna vill i varje fall inte vara med på en sådan lösning av barnomsorgen, att minska på efterfrågan. Vi har i vpkmotionen 1573 sagt att de resurser som föreslås bli disponerade för utbyggnaden av föräldrapenningen i stället bör tillföras barnomsorgen, att beloppet 500 milj.kr. motsvarar en utbyggnad med ca 15 000 barnstugeplatser. Den beräkningen håller kanske inte i dag med den snabba kostnadsstegring som skett på byggsidan just när det gäller daghemsbyggnader. Men det skulle i varje fall räcka till en större utbyggnad än den som riksdagen beslutade 1976. Det talas i dag mest om småbarnsföräldrar i olika sammanhang. Men även barn långt upp i tonåren behöver en bättre vuxenkontakt och samhällets stöd av olika slag. Därför vill inte vpk heller pruta på kravet om utbyggnad av fritidshem för alla barn i åldern sju till fjorton år. Vi avvisar också den särlösning med arbetstidsförkortning enbart för småbarnsföräldrar som aviseras — dels av samma skäl, att det inte bara är små barn som har behov av föräldrakontakt, dels för den diskriminering småbarnsföräldrarna skulle drabbas av på arbetsmarknaden. Bara medvetenheten om denna risk för diskriminering skulle avhålla många från att utnyttja den rättigheten. Jag vet inte — men det kanske jag kan få svar på av statsrådet — hur man har tänkt sig, om lagstiftningen skall utformas så att det ovillkorligt gäller en kortare arbetsdag för båda föräldrarna, eller om man skall kunna göra som med den föreslagna föräldrapenningen, och den ene får avstå. I så fall blir lagen av intet värde, för då blir det bara mödrarna som drabbas av den kortare arbetstiden, med de konsekvenser det får för kvinnorna på arbetsmarknaden. Vpk vill ha sex timmars arbetsdag för alla, främst därför att utvecklingen inom arbetslivet med ökad stress och utslagning kräver kraftfulla åtgärder. Svenska arbetsgivareföreningen vill ju nedbringa antalet sjukdagar för de löneanställda. En kortare arbetsdag för alla skulle säkert vara ett effektivt medel inte bara för att minska sjukfrånvaron utan det skulle också medverka till en minskning av omsättningen av arbetskraft som i'dag är nära nog hundraprocentig på vissa arbetsplatser, exempelvis inom vårdyrkena. Det kostar stora pengar med nyrekrytering av arbetskraft, som kunde användas bättre. De sjukhusanställda driver nu frågan om en arbetstidsförkortning hårt, därför att deras abetsförhållanden nu är sådana att åtta timmars arbetsdag är för mycket. Ofta blir deras arbetsdag 13-14 timmar på grund av arbetskraftsbristen. Genomförandet av sex timmars arbetsdag skulle medverka till att de många korttidsarbetande utökade sin arbetsdag, att andra som slutat sitt arbete på grund av arbetsförhållandena skulle komma tillbaka. Det finns en stor andel utbildad personal som i dag inte kan — Nr 133 utnyttjas. En allmän förkortning av arbetsdagen skulle mer än någon annan åtgärd befrämja jämlikhetssträvandena mellan kvinnor och män. Det vore ju också sysselsättningsfrämjande. sep kesnsg hokikanioedlnksrnr I motionen 1976/77:61 har vänsterpartiet kommunisterna bl.a. före — Föräldraförsäkringslagit en utvidgning av möjligheten till föräldrapenning i samband med = en, m.m. barns sjukdom och tillfälligt omhändertagande och en höjning av åldersgränsen från 10 till 14 år. Jag har redan tidigare i mitt anförande motiverat detta förslag: att även större barn har behov av tillsyn och inte kan lämnas ensamma, allra minst vid sjukdom. Det måste vara en samhällets angelägenhet att se till att barn inte far illa och hamnar i de situationer som beskrivs i Dagens Nyheter i anslutning till socialstyrelsens levnadsnivåoch miljöstudie i Stockholms län. Utskottet säger i sitt betänkande att barnens behov av personlig tillsyn och vård i normalfallen minskar i samband med att de passerar grundskolans lågstadium, dvs. vid tio års ålder. Detta tyder på dålig kontakt mellan utskottet och socialstyrelsen i denna fråga. Vidare hänvisas till att föräldrar i statlig tjänst är berättigade till partiell tjänstledighet med C-avdrag för barntillsyn till dess barnet uppnått tolv års ålder. Det kan väl inte vara ett argument att använda för avstyrkande av motionsyrkandet. Snarare borde det ge anledning till att gränsen för rätt till ledighet vid barns sjukdom höjdes till tolv år för alla förvärvsarbetande föräldrar. Samma gäller utskottets motivering för avstyrkande av yrkandet när det gäller föräldrapenningen för adoptivbarn. Det kan inte vara och är inte en generell regel att ju äldre barnet blir, desto mindre omsorg är det i behov av. Om så vore fallet skulle vi inte ha de problem som vi har i dag. Att det i stället kan vara tvärtom, bl.a. beroende på vilka sociala och kulturella förhållanden barnen kommer ifrån, påpekas i motionen. Herr talman! Om vi inte inriktar oss på ett samhälle som det barnmiljöutredningen talar om — ett samhälle grundat på rätten till arbete, en annan välståndsfördelning, en produktion inriktad på människors behov, fördelning av inflytandet — får vi fortsätta att dras med alla de samhällets problem som vi har i dag. Socialministerns utläggning var egentligen många ord om mycket små konkreta åtgärder. Jag tycker f. ö. inte heller att det socialdemokratiska förslaget har en avgörande betydelse när det gäller lösandet av familjeproblemen i samband med barnomsorgen. Jag förstår inte riktigt debatten om 3 kr. eller den enda månaden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1573 och 61 i socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:27.

Herr talman! Förhållandet mellan barn och föräldrar i dagens Sverige är kanske bättre än förr i många avseenden. Den gamla hårda lydnadsuppfostran håller på att vika. Barn håller så sakta på att tillerkännas en egen identitet. 35 De traditionella fadersoch modersmyterna håller på att urholkas. Barn får allt oftare fäder som inte bara är fjärran straffare, mödrar som inte bara är en blandning av helgon och satmaror. Det heliga föräldraskapet, i betydelsen tron på föräldrars medfödda klokhet och kunnighet om barn och barns behov, håller på att naggas i kanten. Det förekommer allt oftare att föräldrar går på kurs för att lära sig barnkunskap och träna sig i föräldraskap. Och blodsmystik och vidskepelse kring barn-föräldrar-förhållandet håller på att skingras. Adoptivbarn och barn som fötts i andra samlevnadsrelationer än den äktenskapliga håller på att få alltmer identisk rättslig och social ställning med barn i klassiskt organiserade familjer. Förvisso är allt detta bara trender. Fortfarande vanvårdas alltför många rättslösa barn av okunniga och auktoritetsbundna föräldrar. Samhället har ett stort ansvar för att stärka barns rätt till kunniga och ansvarsmedvetna föräldrar. Men, som sagt, mycket går åt rätt håll. På ett område, däremot, har det alltför länge gått alltför snett. Låt mig citera en romanförfattares blixtbild ur svensk verklighet: ”Visst hade både docenten och hans fru ibland haft det riktigt besvärligt med sin son, inte minst under den tid då docenten själv var upptagen av sin avhandling och bara fick enstaka minuter över till umgänge med pojken; en tid som sammanfallit med den period, då docentens fru arbetat hårt för att bli klar med sin tandläkarexamen. Visst hade de kanske varit tvungna att försumma sonen ibland; tvingats umgås med honom mindre än vad de själva velat. Men när de väl hade lyckats skaffa sig en trygg samhällelig och inkomstbringande position och en social ställning — han som akademisk lärare, hon som tandläkare med egen praktik — då skulle de få all tid i världen över för sonen.” Så långt författaren K. Arne Blom i Våldets triumf. Titeln är betecknande. För när docenten och hans tandläkarfru hade hunnit klättra upp till lämplig karriärnivå var det naturligtvis för sent. Deras pojke hade vuxit ifrån dem, snett och vrångt. Och våldet triumferade. På kanslisvenska kan man läsa samma verklighetsbild i barnmiljöutredningens rapport nr 7, Barn och föräldrars arbete. Där heter det med spärrad stil: ”Ett förhållande som är viktigt att komma ihåg är att de barnafödande och barnavårdande åren tidsmässigt sammanfaller med de år som föräldrarna satsar på att finna en bra position i yrkeslivet.” Eller i klartext: Föräldrar har inte tid med sina barn. Föräldrar måste jobba. Föräldrar vill göra karriär och köpa villa med gillestuga. Och på fritiden grälar de med varandra om arbetsfördelningen i hemmet. I varje fall om man skall tro rykten på stan och ett reportage i senaste numret av Vi Föräldrar, som påstår att arbetsfördelningen i hemmen är vanligaste konfliktorsaken i äktenskapet i dag. I och för sig ingen nyhet, lika litet som den skeva fördelningen mellan män och kvinnor. Men nog baxnar man, när man läser att hushållsarbete i en typfamilj, mamma-pappa-två barn, tar 40 timmar i veckan! Och nog hisnar man — Nr 133 när man ser att föräldrar i 110 undersökta barnfamiljer ägnar sig åt städ Tisdagen den dagen! Sek getsän snö Hur skall heltidsarbetande föräldrar i en sådan situation få någon tid Föräldraförsäkring Är då föräldrar över lag karriärsugna cyniker med villa i blick? Nej, lyckligtvis inte. Tvärtom är protesterna häftiga. Man kan se det på många sätt. Ett tecken är deltidsarbetets snabba ökning. Från 1970 har antalet deltidsarbetande totalt ökat från 630 000 till 902 000. I en kommentar i senaste numret av TCO-tidningen säger TCO:s familjepolitiska expert följande ord: ”Det här visar att kravet på en arbetstidsförkortning är så starkt att människor börjar ta ut förkortningen själva.” Nu finns det naturligtvis många orsaker till ökningen av antalet deltidsarbetande. Och utvecklingen är ingalunda enbart positiv, den har många aspekter. Men föräldrars önskan att få mer tid tillsammans med sina barn är otvivelaktigt en viktig faktor. I Lund har socialförvaltningen nyligen genomfört en undersökning av det latenta behovet av barntillsyn. Man fann ett ganska stort antal kvinnor som skulle vilja ta förvärvsarbete, om barntillsynen kunde ordnas. Men den helt övervägande delen ville bara ha deltidsarbete. En liknande tendens finns i statistiska centralbyråns rapport Deltidsarbete 1974 . Två siffror pekar på att kvinnor i åldern 20-66 år med småbarn trots tillgång på barntillsyn ofta ändå inte vill arbeta heltid, dvs. åtta timmar om dagen. var huvudorsak till att de tog deltidsarbete skulle ändå bara en tredjedel vilja utöka sin arbetstid till heltid om barntillsynen kunde ordnas. Siffror av det här slaget måste naturligtvis alltid tolkas med viss försiktighet. Men det är uppenbart, att allt fler föräldrar känner en allt större otillfredsställelse med heltidsarbetets förödande konsekvenser för deras förhållande till sina barn. Det är mot den bakgrunden förslaget till utbyggd föräldraförsäkring utgör ett efterlängtat och principiellt nytt steg på vägen mot mänskligare avvägning mellan föräldrars tid i arbete och deras tid tillsammans med sina barn. Självfallet måste målet vara mänskligare och kortare arbetstid för alla. Men en sådan reform är samhällsekonomiskt omöjlig inom den närmaste tiden, det inser i varje fall alla som tvingas ta hänsyn till praktisk verklighet. 37 I det läget är det rimligt att resonera som redan barnmiljöutredningen gjorde i rapport nr 7, där man föreslog en anpassning av dygnsrytmen till allmänmänskliga behov men också slog fast: ”Särskild hänsyn bör tas till barnen.” Familjestödsutredningen kom med ett konkret förslag till kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. En särskild arbetsgrupp filade på tankegången och kom i fjol med ett vidareutvecklat förslag. Efter socialdemokratins tidigare minst sagt vinglande agerande är det högst tillfredsställande att socialförsäkringsutskottet nu kunnat nå enig uppslutning bakom den utbyggda föräldraförsäkringens principiella nyhet: Det skall bli möjligt för föräldrar till barn upp till första skolåret att fritt förfoga över en föräldraledighet som bl.a. skall kunna tas ut som en förkortad arbetsdag. Det betyder att småbarnsföräldrar i viss utsträckning får förtur till förkortad arbetsdag — alltså just det krav som regeringspartierna länge har ställt men som socialdemokratin tidvis envetet gått emot. Vi noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna raed dagens beslut stadfäster sin insikt om att småbarnsföräldrarna måste få denna förtursrätt till kortare arbetstid, att barnen inte kan invänta arbetsmarknaden som helhet. Vi noterar också att enighet råder om vissa förbättringar för adoptivföräldrar liksom om den nya möjligheten för fäder att få föräldrapenning för tillfällig vård av barn redan vid första barnets födelse. Men i övrigt är det med förvåning jag tar del av den socialdemokratiska reservationen. Den förefaller ganska grumligt och principlöst hopkommen. Regeringsförslaget innebär en ökad valfrihet för föräldrar att själva bestämma hur de vill ta ut sin ledighet. Det går socialdemokraterna delvis emot. Regeringen vill att den särskilda föräldrapenningen, som kan utgå som ersättning för hel-, halv-eller kvartsledighet, sammanlagt skall motsvara tre månaders arbetstid. Socialdemokraterna vill skära ner den tiden till två månader. Regeringsförslaget stimulerar föräldrar till att kombinera förvärvsarbete och barntillsyn, dvs. att förkorta sin arbetsdag. Det sker på två sätt. Dels gäller det förälder med hemmamake; sådan förälder kan inte få mer än 32 kr. vid heltidsledighet, men vid halveller kvartstidsledighet utgår full ersättning för inkomstbortfallet. Dels gäller det den s.k. tredje månaden; den som vill vara heltidsledig då får bara 32 kr. om dagen, men den som väljer halveller kvartsledighet kan också få ut helt garantibelopp, 32 kr. om dagen, vilket för majoriteten inkomsttagare — de med en inkomst på upp till 52 000 kr. om året — innebär full ersättning för inkomstbortfallet vid sex timmars arbetsdag. I båda fallen vill socialdemokraterna ta bort denna särskilda stimulans att kombinera förvärvsarbete och barntillsyn. Regeringsförslaget vill stimulera män och kvinnor att dela upp föräldraledigheten lika — men regeringsförslaget vill inte dirigera. Det sker genom att den särskilda föräldrapenningen i princip är uppdelad med hälften på varje förälder . Men genom en skriftlig anmälan kan den ene föräldern överlåta sin föräldrapenning till den andre. Socialdemokraterna vill ha ett mera komplicerat och byråkratiskt dispensförfarande. De socialdemokratiska argumenten är, som jag sade, i samtliga fall grumliga. Reservanterna vill alltså att föräldrapenningen vid barnens födelse skall vara sju månader i stället för sex, den särskilda föräldrapenningen två månader i stället för tre. Motiven är delvis falska, delvis obegripliga. I den socialdemokratiska partimotionen 1572 talar man om regeringsförslaget i detta avseende som en ”försämring”, i reservationen har man modifierat sig till att tala om en ”minskning av ersättningstiden” vid barns födelse. Men sanningen är ju att regeringsförslaget ger varje förälder valfrihet att förlägga hela den särskilda föräldrapenningen i direkt anslutning till barnets födelse och på så sätt få nio månaders sammanhängande ledighet. Regeringsförslaget är alltså en förbättring, det torde var och en begripa. I det läget försöker reservanterna med två märkliga argument. De menar att just sju månader är en minimitid som samhället måste ålägga föräldrar att vara lediga vid ett barns födelse. Varför det? Jag kan i och för sig hålla med om att en viss föräldraledighet bör vara bunden till tiden kring födelsen. Men i åratal, från den gamla moderskapspenningens tid och under större delen av föräldraförsäkringens existenstid, har just 180 dagar betraktats som lämplig tid i det fallet — också av socialdemokrater. Vad är det som har skett som plötsligt har förändrat förutsättningarna för att öka valfriheten och ändå behålla den trygghet som särskilt kvinnor kan behöva i samband med barnsbörd? Man påstår också att regeringsförslaget utnyttjar ”en redan befintlig förmån”, och det skulle vara otillåtet. Regeringsförslaget ökar valfriheten beträffande hur man vill utnyttja en förmån, det är klart. Om detta skulle vara principiellt eller statsteoretiskt otillåtligt, hur skulle man då någonsin kunna modifiera givna förmåner, t.ex. hela socialförsäkringskomplexet där det utskott vars betänkande vi nu diskuterar ständigt går in och modifierar utan att någon säger att det otillbörligt utnyttjar en befintlig reform när det förändrar den i avsikt att förbättra den. Nej, skon klämmer naturligtvis på den ömma punkten att vi petar litet i en konstruktion som genomfördes av en socialdemokratisk regering, och det får man tydligen inte göra — i varje fall får inte en annan regering göra det. Reservanterna hävdar att de vil! anknyta den särskilda föräldrapenningen individuellt och att därför även förälder med hemmamake skall få full ersättning för inkomstbortfallet vid heltidsledighet. De menar att det skulle ”stimulera fäderna att i ökad omfattning ta del i vården”. Det låter i och för sig bestickande, men man underlåter då att nämna något viktigt: Med regeringsförslaget får ju förälder med hemmamake full ersättning för inkomstbortfallet vid halveller kvartsledighet. En fader, t.ex. med hemmafru, stimuleras alltså fullt ut att ta viss ledighet för barnavård. Men socialdemokraterna vill att det också skall gälla heltidsledighet. Då frågar man sig: Behövs det verkligen för att stimulera fäderna att ta del i barnavården? Och är det allvarligt talat rimligt att samhället skall ge full ersättning för inkomstbortfall för att i praktiken två vuxna personer på heltid skall kunna vara hemma i en barnfamilj? Reservanterna säger att särskild föräldrapenning under den tredje månaden ”aldrig” kan utgå med högre belopp än garantibeloppet 32 kr. Det skulle innebära att man fråntar föräldrar den ”reella möjligheten” att utnyttja förmånen. Men den sakbeskrivningen är ju, som framkommit i debatten, i högsta grad ofullständig. Jag har den uppfattningen att socialdemokraterna helt enkelt inte har begripit vad som står i regeringsförslaget. De har inte fattat det som väl i och för sig kan diskuteras men som också kan tas som en finess. Det är ju främst vid heltidsledighet som full ersättning inte utgår. Vid kvartsledighet får de flesta inkomsttagare i praktiken full ersättning för inkomstbortfallet. Effekten är otvivelaktigt en stimulans till kortare arbetsdag i stället för till heltidsledighet. Man kan diskutera hur den vidare utbyggnaden skall se ut. Det är självklart, det har slagits fast, att man bör utöka det antal månader som berättigar till hel föräldrapenning. Men det är inte otänkbart att en viss del av ledigheten bör vara konstruerad så, att den stimulerar till förkortad arbetsdag i stället för till heltidsledighet. Den praktiska erfarenheten får ge svar på frågan om den tredje månadens konstruktion innehåller någonting som är lämpligt för vidareutveckling. Reservanterna vill också ha obligatorisk kvotering av den särskilda föräldrapenningen. Vi har naturligtvis samma målsättning — att fäder och mödrar utnyttjar föräldraledigheten ungefär lika mycket. Men vi menar att det är bäst om en jämn fördelning kan växa fram utan byråkratiskt tvång. Riksförsäkringsverkets statistik visar att andelen fäder som utnyttjar den hittillsvarande föräldraledigheten har ökat från 2,6 96 tredje kvartalet 1974 till 8,4 96 tredje kvartalet 1976. Det genomsnittliga antalet dagar som fäder har varit lediga har också ökat under samma period, från 30 till 40. Visst är det långt till en jämn fördelning, men trenden är helt klar. Dessutom finns det fortfarande starka traditioner som knyter ledigheten kring barnets födelse till kvinnan. Den särskilda föräldrapenningen har stor chans att bli betydligt populärare hos fäder mycket snabbare utan byråkratisk dirigering. Herr talman! Detta är en bra reform, helt i linje med liberala ideal och folkpartiets program. Men nu hävdar herr Aspling och fru Håvik att folkpartiet sviker sina vallöften när vi stöder det här regeringsförslaget. De hävdar att det skulle strida mot jämlikheten mellan män och kvinnor. De hävdar att det skulle innebära ett förtäckt beskattat vårdnadsbidrag. De hävdar att det skulle innebära minskad valfrihet. De har haft svårt att leda detta i bevis. Jag har en känsla av att de slåss emot väderkvarnar eller spöken. Två av de spökena skulle vara kvoteringen och den nionde månaden. Vi föreslår här en klar principiell anknytning av den särskilda för äldrapenningen till individen — en lika stor del till var och en av för — Nr 133 äldrarna, där det finns två föräldrar. Det är en klar stimulans till ett Tisdagen den jämlikt utnyttjande, och det är en skärpning i förhållande till nuläget. 17 maj 1977 Men vi säger att det ändå skall vara möjligt att utan alltför mycket by= — råkrati överlåta föräldrapenningen från den ena föräldern till den andra. — Föräldraförsäkring Det får herr Aspling och fru Håvik till ett svek mot jämlikheten. Men = en, m.m. om detta skulle vara ett sådant dråpslag mot jämlikheten måste man fråga sig: Har då socialdemokraterna svikit jämlikheten hela tiden de suttit i regeringsställning? Är jämlikhet för socialdemokratin bara en lyx de kostar på sig i oppositionsställning? Nej, lyckligtvis för båda parter är det inte på detta vis. Förslaget är nämligen inget svek mot jämlikheten. Det är ju så att i dag finns det ingen stimulans. Men med förslaget kommer det att bli en klar stimulans till ett jämlikt utnyttjande. Och vi föredrar att lita till föräldrarna framför att lita till byråkrater när det gäller att skapa jämlikhet inne i familjerna. Vi vill inte gå in i folks sängkamrar och kontrollera deras rollfördelning. Vi skall ha lagar som förbjuder myndigheterna och samhällsapparaten att diskriminera mellan män och kvinnor, men vi skall inte gå in i familjerna med byråkratiskt tvingande regler. Människorna må ha möjlighet att själva ordna sitt rollspel. Det andra spöket är den nionde månaden. Jag har redan varit inne på den flera gånger. Uppriktigt sagt: Jag tror inte att socialdemokraterna har förstått, och det kan bero på bristande vilja. Socialdemokraterna har hittills i debatten över huvud taget inte någon gång tagit upp denna centrala punkt, nämligen att låginkomsttagare och medelinkomsttagare kan få full ersättning för inkomstbortfall om de väljer alternativet med sex timmars arbetsdag. Om ni tycker att detta är fel får ni också säga att ni är rädda för att vi introducerar principen om sextimmarsdagen, att vi har en liten stimulans i det här paketet till sex timmars arbetsdag. Är det där skon klämmer? Ja, men kom då fram och säg det alldeles tydligt. Finns det någon diskriminering i den konstruktionen så är det mot höginkomsttagarna, för de kan inte få full ersättning för inkomstbortfall ens om de bara kortar ner sin arbetsdag med en kvarts dag. Däremot kan låginkomsttagare få full ersättning i det fallet. Herr talman! Som jag sagt är detta en bra reform. Den ligger helt och hållet i linje med liberala ideal och folkpartiets partiprogram. De som försöker hävda att vi sviker får faktiskt anstränga sig för att leda det i bevis. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

j Herr talman! Det finns ett gammalt talesätt som lyder: höj rösten när argumenteringen är svag. Och med tanke på röstläget nyss och vad som sades var det en mycket svag argumentering. Herr Gahrtons inlägg här var närmast en stor besvikelse för den inställning man tidigare haft ifrån 41 just folkpartiets sida till familjepolitiken. Herr Gahrton säger att han föredrar att lita till föräldrarna, men hela inledningen visade både med citat och på annat sätt att det just var detta man inte skulle kunna göra därför att barnen då skulle komma i kläm. Herr Gahrton pekar vidare på att det är utomordentligt bra att man kan ha 45 dagar var och att det är en styrning och en stimulans i rätt riktning. Är det så när man bara genom att skicka ett brev till försäkringskassan kan avsäga sig den rätten och överföra den till en annan part? Hälsar herr Gahrton också detta med tillfredsställelse? Herr Gahrton tycker således att det är bra när en man som har uppburit 15 av de sista 45 dagarna upptäcker att ”nu får jag inte ersättning i den utsträckning som jag hade räknat med. Vips! Jag skickar ett brev till försäkringskassan och ersättningsrätten övergår till modern”. Alla gamla traditionella könsroller har kommit tillbaka i bilden. Allt är således bra, enligt herr Gahrton. Tänk, jag trodde att herr Gahrton var radikal, men nu börjar jag förstå att jag har misstagit mig alldeles kolossalt. Herr Gahrton talar också om att man vinglar i den socialdemokratiska familjepolitiken. Herr Gahrton! Om det nu är så, att man vill att människor skall ha valfrihet och kunna utnyttja den tid de har rätt till ersättning till att förkorta arbetstiden och samtidigt få kompensation för förlorad arbetsinkomst, då fanns det väl för herr Gahrton endast ett förslag att välja: det socialdemokratiska förslaget. Herr Gahrton påstår, vilket också socialministern gjorde tidigare, att det tog tid innan socialdemokraterna kunde presentera ett förslag, vi var oeniga. Vi diskuterade oss samman och lade fram ett enhälligt förslag, vi står alla bakom det. Men hur skall det gå för er när ni till hösten skall lägga fram ert förslag? Ni är oeniga, ni fortsätter att vara oeniga och ni kan i dag inte presentera hur en utbyggnad skall se ut, just därför att ni inte har någon gemensam linje. Det är vad det handlar om. Nog är det närmast patetiskt att höra herr Gahrton försvara den nionde månaden och tala om att detta är ett steg i rätt riktning för att föräldrar skall kunna förkorta sin arbetstid och få full kompensation för förlorad arbetsinkomst. Hur länge, herr Gahrton? Det glömde herr Gahrton att tala om. Han talade inte om att det gäller under en månad. Om man väljer att förkorta sin arbetstid och därigenom vill förlänga den tid man kan vara tillsammans med barnen innebär det en ersättning med 4 kr. i timmen, herr Gahrton, varken mer eller mindre.

Herr talman! Hur kan herr Gahrton denna dag 1977 stå här i kammaren och försvara en familjepolitik som går stick i stäv med era egna vallöften och löntagarnas intressen? Det är något som icke stämmer. Vad har egentligen hänt? Jag har, herr talman, en känsla av att man bör beklaga herr Gahrtons roll som utskottsmajoritetens försvarare denna dag. Hur kan folkpartiet gå med på regeringsförslaget om ersättningsnivån i föräldraförsäkringens nionde månad? Det är ju i praktiken, om man skall vara uppriktig, ett slags början till ett beskattat vårdnadsbidrag där ersättningsnivån är 4 kr. i timmen. Är det fråga om ett olycksfall i arbetet, som jag tror att en folkpartist någon gång sade? Det skulle vara intressant att veta. Det gäller även kvoteringen — så central och väsentlig för jämställdheten. Ser man realistiskt på denna viktiga jämställdhetsfråga är det nödvändigt med en kvotering, om man vill det man säger, uttalar och önskar. Man kan inte göra gällande, herr Gahrton, att en kvotering innefattar några nämnvärda administrativa svårigheter. Regeringens förslag innebär en formell fördelning mellan föräldrarna, men det är en helt värdelös konstruktion. Slutligen, herr talman, en annan punkt där herr Gahrton icke skall stå oemotsagd. Jag sade i mitt huvudanförande att man från regeringshåll pekar på att den tredje ersättningsmånaden kan en förälder ta ut hel särskild föräldrapenning även vid en förkortning av arbetstiden med endast en fjärdedel. Det innebär, säger man, att en förälder kan förkorta sin arbetstid med två timmar per dag och ändå ta ut hela 32 kr. Härigenom får således personer med inkomster upp till ca 50 000 kr. kompensation för inkomstbortfallet. Herr Gahrton var inne på exakt detta resonemang. Men observera att det då bara blir fråga om en månad med ersättning för inkomstbortfallet vid sex i stället för åtta timmars arbetsdag. I vårt förslag motsvaras detta av fyra månader med ersättning för inkomstbortfallet. Propositionens förslag utslaget på fyra månader ger 4 kr. i timmen. Hela vårt utbyggnadsförslag ger vid sex timmars arbetsdag kompensation för inkomstbortfallet under 20 månader — observera det, herr Gahrton!
Herr talman! Herr Gahrton talade om deltidsarbete, och han tyckte tydligen att det var väldigt positivt att de deltidsanställda ökat från 650 000 till 900 000. En sådan inställning innebär en könsdiskriminering, eftersom det bara är kvinnor som är deltidsarbetande. Herr Gahrton glömmer att deltidsarbete många gånger är det enda som erbjuds kvinnorna. Om man ser på områden som handel, hemtjänst, städning, skolmåltidsverksamhet etc., så finner man att det bara är kvinnor som arbetar inom dessa yrkesområden. Dessa kvinnor har som regel lågavlönade försörjare, och för dem finns därför ingen valfrihet. En byggnadsarbetare eller industriarbetare som är borta från hemmet upp till 10-12 timmar om dagen har ingen möjlighet att dela på hemarbetet, och hans hustru har då knappast någon valfrihet när det gäller att skaffa sig ett jobb som ger henne ekonomiskt oberoende. Det är därför inte kvinnorna som i första hand behöver kortare arbetstid, utan det är i stället männen. När man läser protokoll från de debatter om familjepolitiken som förts i riksdagen under senare år finner man att man nog egentligen bör vara glad över att de borgerliga partierna inte har kunnat enas i större ut sträckning än som framgår av det som i dag presenteras. Det som åstadkommits — exempelvis när det gäller vårdbidragen — är ju i hög grad könsdiskriminerande.

Herr talman! Ni är oeniga inom regeringspartierna, säger fru Håvik. Det är möjligt, men inte om det här förslaget. Vi kan ha olika uppfattningar när det gäller andra områden av familjepolitiken, men om det förslag som nu ligger på bordet och som vi skall besluta om är vi eniga. Naturligtvis är det en tacksam taktik att som socialdemokraterna gör försöka få det till att folkpartiet har svikit sina vallöften, men de sakliga påståendena är litet ihåliga. Fru Håvik talar om en man som efter 15 dagar upptäcker att han måste skicka en anmälan för att bolla över föräldrapenningen till sin hustru. Det är möjligt att sådana män finns både i teorin och i verkligheten. Men vi vågar ändå över lag tilltro familjerna ett sådant ansvar för sitt eget liv att de helhetsplanerar hur de skall utnyttja sociala förmåner av den här typen, och då kan det inte bli fråga om att man hals över huvud efter ett antal dagar finner att man måste skicka in en sådan anmälan. Nej, själva grundskillnaden när det gäller frågan om kvotering eller icke kvotering är ju inte målsättning, utan det är metodik. Vi har under socialdemokratisk ledning haft en period utan någon styrning alls. Nu inför vi en viss styrning, och då säger ni att vi hotar jämlikheten genom att inte ta steget ut till obligatorisk kvotering med byråkratiskt dispensförfarande. Och dispenser skall väl ändå finnas, herr Aspling? Det skall väl bli möjligt för de familjer där bara den ena föräldern kan utnyttja föräldrapenningen att göra det? Eller skall sådana familjer gå miste om en stor del av föräldrapenningen? I så fall vore det en intressant upplysning för alla de familjer som av praktiska eller andra skäl inte kan dela upp föräldrapenningen i två precis lika stora delar. Men om bara den ena föräldern skall utnyttja föräldrapenningen, då får vi ett dispensförfarande med byråkratiska omgångar. Vad sedan gäller frågan om den nionde månaden är jag medveten om att herr Asplings förslag i marginella avseenden ger mer. Jag har heller aldrig fördolt att den konstruktion jag talar om avser en månad. Det är klart att ert förslag ger litet mer på den här punkten, och det kostar några hundra miljoner till. Så kan man också agera politiskt. Men det viktiga är själva konstruktionen, dvs. att vi stimulerar till sex timmars arbetsdag i stället för till heltidsledighet. Har ni någonting emot det? Är det där skon klämmer? Ni ville ju från början inte ha sex timmars arbetsdag i fjol. Vi har här inte mer än ett embryo. Detta är en konstruktion som kan förändras i framtiden. Är det i frågan om sex timmars arbetsdag som skon klämmer, så tala om det. Detta är en viktig reform för småbarnsföräldrarna, och det vore — Nr 133 bra att få veta var socialdemokraterna står i principfrågan. Tisdagen den
Herr talman! Ja, visst är detta förslag ett embryo, men jag tycker inte = Föräldraförsäkringatt det verkar vara ett speciellt livskraftigt sådant. en, m.m. Herr Gahrton har tydligen inte på något sätt tagit del av vad den socialdemokratiska familjepolitiken innebar. Här pekar herr Gahrton på att det är ett steg i rätt riktning och en stimulans att barnfamiljer kan avkorta sin arbetstid och få ersättning under den perioden. Men har herr Gahrton inte alls läst att man i ett utbyggt socialdemokratiskt förslag kunde välja hur man ville dela upp sin arbetstid? Man kunde ta ledigt under ett år med 90 procents kompensation för förlorad arbetsinkomst beräknad på den sjukpenninggrundande inkomsten. Man kunde välja att förkorta sin arbetstid till hälften eller till en fjärdedel och därigenom förlänga den lediga tiden till tio resp. tjugo månader. Skillnaden mellan vårt förslag och det här är att det i vårt förslag ligger kompensation för förlorad arbetsinkomst, vilket herr Gahrton tydligen tycker är fel och sätter sig emot. Hur länge herr Gahrton än försöker argumentera för en dålig reform, blir det inte mer än 960 kr. att röra sig med. Väljer man att ta ut det under en månad kan man få kompensation. Men herr Gahrton har just talat om barnens behov och barnens rätt att ha sina föräldrar hos sig under en längre tid. Om man då väljer att avkorta sin arbetstid under en fyramånadersperiod, får man en ersättning av 8 kr. om dagen eller 4 kr. i timmen. Det är herr Gahrtons valfrihet. Det är den valfriheten ni anser att ni ger barnfamiljerna. Bevare oss för att denna linje skall följas i fortsättningen! Vi är helt eniga om detta förslag, säger herr Gahrton. Det är mycket avslöjande att folkpartiet enigt ställer upp bakom detta förslag. Säg som det är: Detta är en kompromiss, vi nådde inte ända fram; vi lovade att stå emot, men vi klarade det inte.
Herr talman! När vi talar om kvotering skall herr Gahrton observera att bakom denna viktiga fråga står de stora löntagarorganisationerna, LO, TCO, SACO/SR och dessutom Folkpartiets ungdomsförbund, där herr Gahrton har haft en djup förankring, såvitt jag förstår. Det är alltså ett förslag som har en mycket bred uppslutning bland de stora löntagarorganisationerna. De har naturligtivs inte tagit denna ställning utan orsak. Det förslag som herr Gahrton i dag försvarar är ett märkligt förslag. Men jag skall inte gå djupare in på det nu. Allt är egentligen egendomligt. Man accepterar inkomstbortfallsprincipen för den åttonde månaden, men den blir olämplig för den nionde, osv. Herr Gahrton försvarar det här förslaget, och jag föreställer mig att han representerar folkpartiet — eller gör han kanske inte det? Jag frågar 45 mig vad det är som har hänt inom folkpartiet. Har man inte haft kraft att kunna motstå de konservativa krafterna? Särskilt när det gäller jämställdhetsfrågan och kvoteringen är jag minst sagt överraskad över att den som försvarar regeringens förslag denna dag i Sveriges riksdag är folkpartisten Gahrton. Jag säger det inte minst mot bakgrund av att herr Gahrton i många andra sammanhang har tonat fram som en radikal person. Hans roll här i dag är märklig. Herr talman! Det var egentligen bara detta jag ville ha fört till kammarens protokoll.
Herr talman! För herr Gahrton tycks familjen existera i ett fullständigt vakuum, eftersom han tror att det bara är familjerna som kan välja. Han glömmer helt arbetsköparnas inställning till förändringar i arbetslivet. I dag är det ju arbetsköparen som fattar det avgörande beslutet. Herr Gahrton försöker också glida undan principfrågan. Det vore bra med ett rakt svar på frågan: Är inte detta förslag starten för ett vårdnadsbidrag, och diskriminerar inte ett sådant kvinnorna? Det påstod herr Gahrton i varje fall i valrörelsen.

Herr talman! Herr Aspling får väl konsultera någon psykolog angående min roll i dagens debatt. Men faktum är att jag representerar såväl utskottsmajoriteten som folkpartiets officiella politik. När det gäller kvoteringen står folkpartiets landsmöte bakom exakt den linje som regeringen har i dag och som nu ligger presenterad på riksdagens bord. Och vi har aldrig förr fått höra att den linjen skulle strida mot jämlikheten! Men vi har inte heller sagt att kvoteringen i ett läge i framtiden, där det eventuellt har uppstått en mycket stor skevhet, är något oliberalt och otänkbart. Men när man tar ett steg i riktning mot ökad stimulans till jämn fördelning, så har vi väldigt svårt att förstå att det skulle vara ett hot mot jämlikheten — när socialdemokraterna i åratal administrerade en reform utan någon styrning alls och inte har tagit på sig ansvaret för att det skulle vara en politik som brast i jämlikhet. Sedan målade fru Håvik här upp en intressant reform som innebar att man skulle kunna ta helt ledigt ett år. Men vi har inte i riksdagstrycket, i motionerna eller i reservationerna, sett någonting om att man skulle kunna bygga ut reformen på det fantastiska sättet. Var det också bara ett vallöfte, som förpliktar till ingenting? Vi har heller inte försökt hävda att man skulle få mer än 8 kr., 4 kr. i timmen, om man gör det mycket märkliga val som fru Håvik tycks förutsätta att svenska folket kommer att göra när det får valfrihet. Vi har från vår sida medvetet gått in för detta förslag, eftersom vi här ser en fastläggning av principen att vid sex timmars arbetsdag får lågoch medelinkomsttagare full ersättning för inkomstbortfallet. Sedan kan man naturligtvis också göra andra val som missgynnar vederbörande, men vi tror inte att många kommer att göra det. Vi har gått in för detta — Nr 133 förslag i medvetande om den styrning som finns, och det är det som Tisdagen den är principfrågan. Och den har socialdemokraterna inte svarat på. Är det 17 maj 1977 den saken ni är arga för, att vi stadfäster principen om sex timmars = Lo arbetsdag genom detta beslut? Föräldraförsäkringen, m.m. Herr talmannen anmälde att fru Håvik, herr Aspling och fru Nordlander anhållit att till protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till ytterligare repliker.